Herr talman! En f.d. borgerlig partiledare skrev nyligen att när han landade på Arlanda efter en av sina många utlandsresor kände han en ”isvind över hjärtat”. Så svårt plågades han av att komma hem till den svenska ”ankdammen”. En författare, som under stora åthävor erhöll kulturpriset på moderatstämman i denna sal, upplever Sverige som en ”andrarangsnation”. Denna nedvärderande syn på Sverige har varit något av en borgerlig melodi under senare år. Ulf Adelsohn framträdde i dag såsom definitionen på en riktig gnällspik. Jag förstår inte denna reaktion. När jag landar på Arlanda, känner jag glädje över att ha kommit hem, kärlek till hembygden, stolthet över att tillhöra ett så fantastiskt fint land som Sverige. Fint, därför att Sverige är en fri och öppen demokrati, där vi alla har rätt att göra vår röst hörd. Fint, därför att Sverige är ett land, där vi tack vare neutralitetspolitiken fått leva i fred i 170 år. Fint, därför att alla barn i Sverige har rätt till en god utbildning och alla äldre till en trygg pension. Ingen behöver avstå från sjukvård därför att man inte har råd att betala skyhöga vårdkostnader. Vi tycker alla att det är bra att den svenska industrin återigen är framgångsrik. Jobben blir tryggare, fler får anställning och vi håller på att arbeta oss ur den otäcka ekonomiska krisen. Visst har vi problem och brister i vårt samhälle. Men de får inte undanskymma att Sverige i förhållande till de flesta andra länder är ett bra land att leva i. Detta tog vi socialdemokrater fasta på i 1982 års valrörelse. Vi hävdade: Det är inte med pessimism, gnäll och bakåtsträveri som vi kan skapa framsteg och förbättringar. Det är genom optimism och genom att positivt ta vara på möjligheterna som vi kan nå framgång. Vi måste våga ge svängrum för produktion och arbete. Vi måste säga nej till gammaldags och misslyckad borgerlig svångremspolitik. Det gäller att återvinna självtilliten, att åter kunna känna glädje och stolthet över vårt land. Vi känner att vi är på väg att lyckas. Sedan väljarna i valet 1982 gav socialdemokratin förtroendet att leda vårt land, har framtidstron återvänt. På den korta tiden av 27 månader kan vi på område efter område se att utvecklingen går åt rätt håll. Då vi övertog regeringsansvaret hösten 1982, var landets ekonomi körd i botten genom en borgerlig politik med Bohman och Mundebo och vad de nu hette. Framtidsbygget hade i det närmaste avstannat, samtidigt som en snabbt växande utlandsupplåning undergrävde våra möjligheter att med egna krafter sanera vår ekonomi. Reallöner, produktion, investeringar och sysselsättning föll. En rad svaga och splittrade borgerliga regeringar förödde den svenska « ekonomin. För att stoppa fallet utför var det nödvändigt att snabbt och bestämt lägga om kursen. Vi devalverade kronan. Vi genomförde offensiva investeringssatsningar. Vi stramade åt finanspolitiken för att börja sanera statsfinanserna. Vi lade om penningpolitiken. Vi genomförde en rad fördelningspolitiska reformer, som säkerställer att alla grupper får vara med och bära bördorna. Vi vägrade, kort sagt, att acceptera det val mellan arbetslöshetsskapande åtstramning och ansvarslös expansion som en stor del av sakkunskapen ställde oss inför. Vi hävdade i stället att det var möjligt att gå en tredje väg, en väg som innebär såväl tryggad välfärd och minskad arbetslöshet som en sund ekonomi och minskande underskott. De resultat vi hittills sett av politiken har visat att vi hade rätt. Det har varit möjligt att förena en stram och ansvarsfull finanspolitik med omsorg om tryggheten. Det har varit möjligt att minska såväl arbetslösheten som underskotten i ekonomin. Underskottet i utrikesaffärerna, som var 23 miljarder kronor 1982, har eliminerats. 1984 och 1985 har vi jämvikt i bytesbalansen. Sverige är återigen ett land som kan betala för sig. Produktionen har kommit i gång igen. Sedan devalveringen har industriproduktionen i Sverige ökat fem gånger så mycket som i Västeuropa som helhet. Lönsamheten i näringslivet är återställd. Investeringarna sätter fart. Under 1984 och 1985 beräknas industrins investeringar öka med sammanlagt 40 20. Hjulen börjar rulla. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar. I december 1984 låg sysselsättningen 77 000 personer över nivån ett år tidigare, och arbetslösheten hade minskat med 24 000. Statsfinanserna förbättras. Från ett underskott på 87 miljarder budgetåret 1982/83 har vi nu kommit ned till under 70 miljarder, och för nästa budgetår förutspås ett underskott på 63 miljarder. Under den borgerliga tiden ökade underskottet med i genomsnitt 13 miljarder per år. Bengt Westerberg, som var statssekreterare under de åren, borde egentligen förbjudas att på tio år över huvud taget tala om statsfinanser, efter ett så odugligt fögderi. Fakta visar klart och entydigt att nedgången i vår ekonomi nu har brutits och vänts i en uppgång. Fakta visar att Sverige är på rätt väg igen. Detta ger oss anledning att hysa stolthet och självtillit. Sverige och svenskarna har visat att det var för tidigt att räkna ut oss — som många olyckskorpar ville göra efter de mörka åren 1976-1982. Vi har visat att vårt land är en industrination med framtiden för sig och ingen fördetting. Vi har—i en omvärld där arbetslöshetstalen ständigt slår nya och skrämmande rekord — visat att det går att värna sysselsättning och social trygghet även i ett kärvt ekonomiskt läge. Dessa framgångar beror inte i första hand på arbetet i regeringen och här i riksdagen. De beror på hållfastheten i våra grundläggande idéer om solidaritet och rättvisa och på hållfastheten hos de människor som även i kärva tider varit beredda att ta ansvar för nationens väl. Ty så har det varit under de här gångna åren. Knappast i något annat land har människorna tagit på sig ett sådant ansvar för landets ekonomi som i Sverige. De svenska löntagarna och pensionärerna har visat stort ansvar och tålamod för att få landet på fötter igen. Under de borgerliga regeringsåren sjönk reallönerna med nästan 10 20. En månadslön gick upp i rök. Efter en sådan förlust, och efter två devalveringar som kraftigt drev upp vinstnivån i företagen, skulle i många länder en huggsexa ha följt, med slagsmål om kakan, gruppegoistiska attacker mot solidariteten och åtföljande kostnadsexplosion. I Sverige har löntagarna på ett beundransvärt sätt ställt upp på den ekonomiska politiken och — låt vara under viss vånda — accepterat att resurserna under ett inledande skede så gott som helt avsatts till sparande och investeringar. Det är därför riktigt fina siffror vi kan visa upp, när det gäller denna den avgörande frågan om hur resurserna använts — till framtidsbygge och minskad skuldsättning eller till löpande konsumtion. Sedan 1982 har vår samlade produktion ökat med 7,5 96. Därav har 4 procentenheter, dvs. över hälften, gått till att betala bytesbalansunderskottet och minska den utländska upplåningen. Det är borgerliga synder som vi har röjt upp med, och över hälften av produktionsökningen har fått gå till detta. 2,5 procentenheter har avsatts till ökade investeringar. Bara 1 procentenhet har gått till ökad konsumtion. Det innebär att sparandet i samhällsekonomin nu ökar starkt igen, efter det dramatiska fallet under perioden 1976-1982. Men det innebär också att merparten av det svenska folket har fått vänta på sin länge eftertraktade och välbehövliga reallöneökning — resurserna har ju gått till framtidsbygget och till att minska utlandsupplåningen. Men eftersom vi nu klarat av det första steget i krispolitiken och slagit in på en mer balanserad utvecklingsbana, bör det framöver finnas ett visst utrymme för reallöneökningar och växande privat konsumtion igen. Förutsättningen är dock att vi lyckas med nästa stora uppgift i den ekonomiska politiken, nämligen att bemästra inflationen. Regeringen har satt upp målet att prisstegringarna under loppet av 1985 skall begränsas till 3 70. Då får inte lönekostnadsökningen överstiga 5 90. Arbetsmarknadens parter har slutit upp bakom regeringens bedömning av löneutrymmets storlek. Detta ger oss gott hopp om att vi skall kunna klara vårt mål. Regeringen har också förklarat, att om lönekostnadsökningen begränsas till 5 96, och om vår utrikeshandel inte råkar ut för några allvarliga olyckor, kommer regeringen att — om så skulle krävas — vidta åtgärder för att möjliggöra en realinkomstökning för löntagarna i år. Därmed skulle den långa raden av år med standardförsämringar för löntagarna kunna brytas. Så har också pensioner och barnbidrag höjts. Därmed skulle även medborgarna i vårt land känna av den förbättrade ekonomiska situationen i den egna plånboken. Herr talman! Mot denna bakgrund är det med stor förvåning man tar del av de borgerliga partiernas alternativ såsom de framträder i deras motioner. Man trodde att det närmast katastrofala misslyckandet för borgerlig politik mellan 1976 och 1982 och det därpå följande valnederlaget skulle leda till någon form av nytänkande inom oppositionen. Så är icke fallet. För vanliga människor, arbetare och tjänstemän i vanliga inkomstlägen, kommer man med samma gamla svångremspolitik av försämringar — sämre sjukförsäkring, högre skatt, högre avgift till arbetslöshetsförsäkringen, höjda hyror osv. För högre inkomsttagare däremot vill man ha sänkta skatter på arv, aktier och förmögenheter och naturligtvis stora sänkningar av inkomstskatten. Det är samma gamla slitna svångremspolitik — med förmåner för de bättre ställda — och samma dåliga förslag som redan för tre år sedan förkastades av väljarna. Ni har tydligen ingenting lärt och dess värre ingenting glömt. Same procedure as last year — men det är tre eller fyra betjänter som rasar kring det här bordet. Jag har alltid förvånat mig över den egenartade motsättningen i oppositionens budskap. Ni säger i realiteten: För att sysselsättningen skall kunna värnas måste arbetslösheten öka. För att välfärden skall försvaras måste den sociala tryggheten försämras. Det går inte ihop. Det går framför allt inte ihop när ni lägger försämringarna just på de grupper som burit de tyngsta bördorna för att lyfta Sverige ur krisen. Herr Adelsohn är ju så intresserad av att ställa frågor. Har han tagit kontakt med tjänstemännen i fråga om den försämring av sjukförsäkringen som han föreslår? Har han frågat arbetarna om höjda arbetslöshetsförsäkringsavgifter? Har han talat med dem? En viss förändring har skett inom oppositionen. Moderaterna har gjort sig bredare. Eländet under den borgerliga regeringsperioden skylls helt på de andra borgerliga partierna, som behandlas med ett ganska stort förakt. Moderaterna signalerar en renodlad konfrontationspolitik från höger, med siktet inställt på en ”systemförändring”. Redan språkbruket ger besked om inriktningen. Man skall ”tämja facket”, man skall ”klippa till” med ett sparprogram mot sjuka och arbetslösa osv. Moderaternas nedskärningsförslag riktar sig mot hörnstenar i välfärdsbygget — sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen, vården, särskolan, färdtjänsten för handikappade osv. Det intressanta, och möjligen det nya, är att nedskärningarna icke längre motiveras med nödvändigheten att förbättra statsfinanserna. Nu har nedskärningarna ett värde i sig — för att skapa utrymme för skattesänkningar för i huvudsak helt andra grupper, dvs. de bättre ställda. Men inte nog med det. Om moderaternas program, såsom det presenterats i deras olika motioner, skall kunna förverkligas, måste det följas av ytterligare, drakoniska nedskärningar — som man ännu ej vågat redovisa. För helåret 1986 kostar de skattesänkningar som föreslås av moderaterna 14 miljarder kronor. Men de bestående utgiftsnedskärningarna — hur brutala de än är — är inte mer än 11 miljarder. Resultatet är alltså en försvagning av budgeten med 3 miljarder. Det vill säga: Trots alla nedskärningar leder den moderata politiken så småningom fram till samma statsfinansiella moras som under den förra regeringsperioden, om man inte gör någonting. Men det kan bli än värre. Enligt våra beräkningar kostar det fortsatta skattesänkningsprogrammet ytterligare 9 miljarder i inkomstbortfall för statskassan 1988. Det betyder att moderaterna — om de inte vill försvaga statsbudgeten — måste föreslå bestående nedskärningar på 12 miljarder utöver vad de hittills gjort, utöver de som gäller arbetslöshetsersättningen, sjukförsäkringen och allt annat. Och menar de dessutom att de skall minska budgetunderskottet påtagligt, handlar det om nedskärningar utöver de redan föreslagna på 25 miljarder kronor. Varifrån skall alla dessa miljarder tas? Det är rimligen inte från försvaret, utan det handlar naturligtvis om mycket långtgående nedskärningskrav mot den sociala tryggheten. Det är lika bra att tala klartext: Med hur många tusen kronor kan ni tänka er att skära ned pensionerna, sjukförsäkringen eller barnbidragen för att förverkliga ert program? Nu har dessutom Adelsohn lovat en rivstart efter en borgerlig valseger. Därmed har han i realiteten utfäst sig att presentera ett utförligt borgerligt program ihop med sina bröder. Därför är min konkreta fråga till Adelsohn: Hur ser rivstarten ut? Vad är det man skall riva? Var finns det borgerliga regeringsprogrammet? På vilka punkter måste centerpartiet och folkpartiet vika sig för att få vara med? Herr talman! Låt mig göra en sak fullständigt klar: Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera den reaktionära sociala nedrustningspolitik, i realiteten den klasspolitik, som högern nu försöker driva de mindre mittenbröderna att acceptera — i syfte att kunna sänka de bättre ställdas skatter. Nu sägs det att arbetsgivarna och alla andra kampanjmakare kommer att göra skattefrågan till en huvudfråga. En förening går ut och kräver ”hälften kvar”. Men sanningen är ju att den överväldigande majoriteten av befolkningen betalar långt under 50 96 inkomstskatt. Även på marginalen är det nu, efter skatteomläggningen, bara en tiondel av inkomsttagarna som betalar mer än 50 Yo i skatt. Det är då den tiondelen som avses. Man talar i detta sammanhang alltid om vad de skattskyldiga får betala, men man glömmer att tala om vad skattebetalarna får ut för dessa pengar. Låt oss ta en vanlig svensk familj som exempel. Mannen och hustrun förvärvsarbetar båda. De har barn i skolåldern och föräldrar som är pensionerade. Vad får denna familj för sina skattepengar? Man får, direkt och indirekt, stöd till den egna konsumtionen: barnbidrag, bostadssubventioner, subventionerade resor med kollektivtrafiken. Man får helt kostnadsfri skolgång för barnen, fri skolhälsovård och fri barntandvård. Man får trygghet mot förändringar i den egna ekonomin: sjukpenning om någon av makarna blir sjuk, arbetslöshetsersättning om någon av dem förlorar jobbet, pension om någon till följd av sjukdom eller olycksfall inte kan förvärvsarbeta längre. Och man har alltid tryggheten i att veta att man kan få den vård man behöver, vare sig det handlar om en vanlig influensa eller en sjukdom som kräver långa och avancerade medicinska insatser. Man har möjlighet till stöd om man vill förändra delar av sitt liv: omskolning genom arbetsmarknadsverket, studier vid kommunal vuxenutbildning, flyttbidrag om man av arbetsmarknadsskäl måste flytta. Man får tillgång till ett stort och varierat fritidsliv, fria boklån på biblioteken, starkt rabatterade teateroch musikföreställningar, simoch sporthallar med låg inträdesavgift, friluftsbad, skidbackar, motionsslingor och allt vad det må vara. Man har trygghet för sina gamla föräldrar och för sin egen ålderdom: pension som det går att leva på, möjlighet till bostadstillägg och möjlighet till kommunal hemhjälp den dag orken inte riktigt räcker för att klara de dagliga sysslorna hemma. Familjen lever, tack vare skatterna, i ett rikt utrustat folkhem, som ger människorna både ett stort antal omedelbara fördelar, i form av tjänster och i form av ekonomiska förmåner, och ett stabilt socialt skyddsnät mot förändringar i den egna livssituationen. Familjen lever, tack vare skatterna, på en välfärdsnivå som är betydligt högre än för de flesta vanliga löntagare i industriländer med lägre skatter än de svenska. Jag har då inte nämnt försvar, vägar, u-hjälp och sådant, som också betalas med skatterna. Denna välfärd handlar dessutom om mera än bara nyttigheter för det enskilda hushållet, mer än bara återbetalning på den skatt man själv betalar. Denna välfärd handlar också om samhällskvalitet. Det är den kvalitet som ligger i att samhället är gott för alla, att alla tillerkänns rätten till ett drägligt liv och att medborgarna gemensamt, genom de samhälleliga organen, tar ett ansvar för att alla också får tillgång till de grundläggande sociala nyttigheter som detta liv fordrar. Det är den kvalitet som är folkhemmets: där alla tillmäts lika värde och lika rättigheter. Mot detta folkhem riktas nu allt fler och allt hårdare attacker från de politiska företrädarna för de grupper som alltid med stor ovilja delat med sig av sitt eget överflöd till andra. Man gör tappra försök att förkläda de attackerna i någon sorts omtanke om alla vanliga löntagare och vanliga skattebetalare. Men med årets moderatmotioner till denna riksdag har masken fallit, och den råa, rika privategoismen grinar väljarna i ansiktet; 43 000 kr. i skattevinst för halvmiljonersinkomsttagaren men skattehöjning för den som tjänar 80 000 kr. om året. Och för att finansiera denna skattelindring för den halvmiljonären skall 80 000-kronorsinkomsttagaren dessutom betala med sämre sjuklön, lägre föräldrapenning och lägre arbetslöshetsersättning samt drabbas av en mängd andra försämringar. Vi socialdemokrater sätter en klar och bestämd gräns mot den sortens krav på att de välbeställda skall få öka sitt redan goda utrymme för privat konsumtion på bekostnad av den sociala och ekonomiska tryggheten för befolkningens flertal. Vi drar en lika bestämd gräns mot kraven att rusta ner den offentliga sektorn för att därmed lämna utrymme för privata vinstintressen, som ser en ny lönande marknad öppna sig. Mot högerns krav på ökad respekt för penningens välfärd sätter vi socialdemokrater, nu som alltid, respekten för människornas välfärd. Genom den offentliga sektorn kan människorna styra grundläggande villkor för sitt eget liv och sin egen utveckling; ingen annan än de själva har makten över det samhälle de lever i. I detta ligger sist och slutligen en väldig ökning av människornas frihet — en frihet som förverkligar demokratins ideal om självständiga och likaberättigade medborgare, med samma skyldigheter och samma rättigheter, som i respekt för varandra formar sina liv och bygger sitt gemensamma samhälle. Socialdemokratin kommer att med stor beslutsamhet fullfölja sin politik för att återupprätta styrkan i Sveriges ekonomi efter de borgerliga nedgångsåren, för att värna sysselsättningen och den sociala tryggheten, till gagn för medborgarna i vårt land. Herr talman! Med anledning av det som tog så stort utrymme i de borgerliga ledarnas proklamationer vill jag säga följande. Utrikesminister Lennart Bodström påstås vid en middag en afton med journalister ha gett uttryck för uppfattningar om ubåtskränkningarna som går stick i stäv med regeringens uppfattning och stick i stäv med den uppfattning han många gånger själv givit uttryck för, såväl offentligt som i regeringskretsen. Det finns mycket ringa sannolikhet i dessa anklagelser. Det framgår redan därav att de berörda journalisterna, trots tre dagars förberedelser av publiceringen, icke vågat underställa utrikesministern uttalandet innan de offentliggjorde det. Jag har i min hand ett tal som utrikesministern skrev den 29 januari och som han höll den 31 januari. Där står bl.a.: De allvarliga kränkningarna av det svenska territoriet som ägt rum under de senaste åren hör till bilden av stormakternas intresse för vår region. TT:s deltagare i den beryktade middagen var med vid den konferens där utrikesministern höll talet, men vederbörande ställde inte en enda fråga till utrikesministern. Är det under sådana förhållanden förvånande att man känner tveksamhet inför uppgifterna, när man dessutom vet att den som enligt egna uppgifter var primus motor i den här saken är en notoriskt opålitlig person, som i Svenska Dagbladet skrivit en hel rad artiklar som vi kunnat konstatera varit klart lögnaktiga. Två borgerliga partiledare krävde omedelbart efter att ha läst vad som stått itidningarna att utrikesministern skulle avgå. Med stor iver söker alla de tre borgerliga partierna ställa till bråk om säkerhetspolitiken. Visserligen skulle man kunna ta avgångskravet från den skämtsamma sidan. Det är inte så konstigt att de borgerliga så snabbt plockar fram kravet på avgång. De har ju själva en viss vana att avgå ur regeringar. Det var ett av de få områden de verkligen behärskade under sina sex år i majoritet. Men dessa snabba fördömanden och krav på utrikesministerns avgång aktualiserar återigen hur lättvindigt man på borgerligt håll tar på den svenska säkerhetspolitiken. Det räcker med obekräftade uppgifter om vad som skulle sagts vid en middag för att man skall rusa åstad och ställa till storbråk. Huvudfrågan var: Har utrikesministern om ubåtskränkningarna framfört en annan uppfattning än den han alltid tidigare haft? Jag konstaterar att han har exakt samma uppfattning som hela den övriga regeringen. Menar damerna och herrarna att jag skall avskeda en minister för att vederbörande har precis samma uppfattning som regeringen i övrigt? Ni har talat om valtaktik. Jag har tagit reda på hur det förhåller sig. Här riktar sig anklagelsen inte mot utrikesministern. En av utrikesministerns medarbetare har enligt egna uppgifter sagt att vi inte vill företa statsrådsbesök i utlandet under ett valår, om ett sådant besök kan föranleda politiskt bråk. Man skulle alltså ta hänsyn till oppositionen. Det är denna hänsyn till bl.a. herr Fälldin som har kallats för en valtaktisk fråga och som har lett till stor indignation. Det är visserligen bra om man kan vara enig även i dylika frågor. Men det kan bara vara omsorgen om Sveriges intressen som avgör frågan om sådana besök. Jag har alltså en något annan mening på den punkten, men jag kan ju inte avskeda en minister för att en av hans medarbetare velat ta alltför stor hänsyn till herr Fälldin. Man tar sig för pannan när sådana krav framställs. Jag frågar: Varför tar ni inte reda på fakta först? Varför intresserar ni er inte för utrikesministerns verkliga uppfattning, för vad han verkligen tycker? Varför använder ni er inte av de organ för samråd om utrikespolitiken som vi byggt upp, om ni nu tycker att det här var allvarligt, innan ni störtar ut till massmedia? Väljarna känner omedelbart misstanken att ni gör detta för att vinna egna partipolitiska fördelar och inte av omsorg om landets intressen. Därmed riskerar ni ju bara att dra något av ett löjets skimmer över er själva, era partier och dess värre i någon mån också över Sverige. Än en gång - precis som under den s.k. Svenska Dagbladet-affären, då Ulf Adelsohn for ut — frågar man sig om de borgerliga står pall när det blåser litet grand eller när de vädrar en möjlighet att komma åt socialdemokratin. Hur skulle det bli, frågar man sig, om Sverige skulle komma i en verkligt kritisk situation? Den svenska neutralitetspolitiken måste präglas av ansvar för Sverige. Den får aldrig föras på ett sätt som kan skapa förväntningar på den ena sidan eller farhågor på den andra om avvikelser från den valda handlingslinjen. Den kräver ett efter våra förhållanden starkt försvar. Vi kommer aldrig att acceptera kränkningar av Sveriges territorium. Sådana kränkningar kommer vi att med all kraft avvisa — med användande av vapen om så skulle behövas. Vi skall orubbligt slå vakt om förtroendet ute i världen för vår föresats att icke ens under starkt yttre tryck lämna neutralitetspolitiken. Vår politik skall bära orubblighetens prägel. Man skall kunna lita på den svenska linjen — och regeringen avser att med all kraft fullfölja den linjen.

Herr talman! Statsministern använde fem sidor av manuskriptet till sitt tal till att tala om oss moderater, åtta sidor till en skrytvals om att krisen är över, fyra sidor till att redogöra för vad staten använder sina pengar till, tre sidor till att tala om sin utrikesminister och noll sidor till att tala om vad socialdemokratin vill göra efter valet. Jag tror inte att det går att få en saklig debatt med statsministern om ekonomin. Statsministern väljer att använda invektiv, personangrepp och trettiotalsdemagogi. Men jag tycker att det skulle vara värdefullt om vi i Sverige kunde få en debatt där vi å ena sidan har den socialdemokratiska politiken med högre skatter, högre bidrag och mer offentliga beslut, och å andra sidan den politik som oppositionen valt — och som vi moderater valt: Vi vill sänka skatterna, sänka bidragen och ge människor mer bestämmanderätt över sina medel. Vi vill också ge dem frihet att kunna välja bostad, välja att få betyg om de vill det, välja form för barnomsorg osv. Om vi kunde få en sådan saklig debatt om dessa förutsättningar, skulle det vara en fördel. Jag beklagar att jag inte tror att det går. Det verkar inte som om socialdemokratin vill ha den debatten, för ni döljer precis allt vad ni skall göra efter valet. Låt då beskedet i dag till Sveriges folk bli att ni under denna mandatperiod har höjt skatterna med 7 500 kr. per hushåll. En stor del av dessa pengar har naturligtvis betalats tillbaka till hushållen i form av den berömda rundgången — sedan man behållit vissa medel i administration. Vi vill gå motsatt väg. Tänk om vi kunde föra en sådan saklig diskussion som Kjell-Olof Feldt förde i sin bok, men mot vilken bok statsministern här också polemiserar. Det är klart att denna regering är oenig. Den är oenig i den ekonomiska politiken, där finansministern egentligen företräder en annan ståndpunkt än statsministern och socialministern. Den är uppenbarligen också oenig på andra punkter, nämligen på det utrikespolitiska området. Jag tog mig personligen för pannan när jag hörde den svenske statsministern i dag tala om Bodströmaffären. Statsministern sade att vad som påståtts i tidningarna gick stick i stäv mot den svenska regeringens utrikespolitiska uppfattning. Ja, det anser jag också. Detta går stick i stäv mot vad regeringen sagt i sina deklarationer och i sin protestnot till Sovjetunionen — den not som vi andra partier också har instämt i. Varför, säger statsministern, tar ni inte reda på vad utrikesministern verkligen tycker? Och sedan väljer den svenske statsministern att inför Sveriges riksdag i den allmänna debatten misstänkliggöra dem som har redogjort för vad utrikesministern sagt vid denna middag. Herr Olof Palme! Det är alltså så, att så fort som det sägs eller skrivs något ofördelaktigt, som inte är lämpligt, då ljuger de som säger och skriver det, och ni själva är vita som snö, talar sanning och tycker rätt. Jag tycker, om jag skall vara uppriktig, att det är tråkigt och dystert för vår nation att ni inte ens är beredda att tro någon om sanning. Att ni angriper oppositionen — och mig, Thorbjörn Fälldin och Bengt Westerberg i personangrepp — det kan vi väl ta. Men att Sveriges statsminister inte drar sig för att inför den svenska riksdagen misstänkliggöra oberoende journalister i personangrepp är ändå för svagt. Det är för svagt, Olof Palme! Och jag kan säga det till statsministern, för han har replikrätt. Sedan väljer statsministern att säga att om man inte skickar några till Moskva under ett valår — det är för att man inte vill ställa till bråk under ett valår. Varför inte under ett valår? Vad gör det för skillnad? Varför tar man plötsligt politiska hänsyn till herr Fälldin under ett valår men inte under ett mellanvalsår — om det inte är fråga om politisk taktik? Då väljer jag ändå, herr Palme, att ta statsministerns egna ordval i den här frågan. Statsministern har icke tagit avstånd från något av vad herr Bodström sagt — bara uttalat att det har självfallet icke herr Bodström sagt. Sedan har Sveriges statsminister valt att påstå att det som stått — och alla anklagelser och allt annat — är fel. När det gäller dem som framfört budskapet har han gjort precis som han säger — huggit huvudet av dem. Och så förväntar statsministern att vi skall tro att sex vittnen, sex erfarna, skickliga yrkesmänniskor, med berått mod skulle anklaga den svenske utrikesministern för att på punkt efter punkt efter punkt ha sagt saker som denne utrikesminister icke sagt. Tror ni ens själva på er egen statsminister, ärade socialdemokratiska ledamöter av Sveriges riksdag?

Herr talman! Statsministerns anförande innehöll i långa stycken en översikt som blickade bakåt. Jag tror att de allra flesta valmän som något följer politik erinrar sig vad socialdemokraterna sade i valrörelsen 1982 beträffande arbetslösheten, reallönerna, bostadsbyggandet, pensionärerna och inflationen. I alla dessa avseenden har ju regeringen drivit politiken i en helt annan riktning än den man förespeglade valmännen i 1982 års valrörelse. Det tror jag inte att valmännen har glömt. Nu kritiserar statsministern oss i centern — och folkpartiet och moderaterna — för att vi före valet talar om att det krävs vissa påfrestningar om vi skall kunna få bukt med ekonomin. Det skulle vara klandervärt. Jag vill till statsministern säga att jag tror att det är en bättre metod att ge besked före valet. Om ni socialdemokrater skall leva kvar med det som ni band er för när det gäller långtidsutredningen så måste ni vidta besparingsåtgärder efter valet. En annan sak som jag lade märke till: Olof Palme räknade upp en lång rad samhällsförmåner, och han fäste då vikt vid flyttningsstödet, dvs. han framhöll flyttlasspolitiken som en samhällsförmån. Var det någon av er som hörde honom säga ett ord om att man skulle satsa på en effektivare regional politik för att förminska flyttlasspolitiken? I den spontana uppräkningen kom statsministerns egna värderingar klart till uttryck. Så till detta om utrikesminister Bodströms uttalanden. Får jag först säga att den avslutande utrikespolitiska deklaration som statsministern gjorde har mitt fulla gillande. Den stämmer mycket väl med den utmärkta deklaration han gjorde vid den socialdemokratiska partikongressen. Men det är ju inte det som dagens diskussion gäller. Dagens diskussion gäller: Vad vill statsministern göra åt den bild av splittring i regeringen som utrikesministern skapade? Ulf Adelsohn ställde fem konkreta frågor. Icke ett ord om dem. Jag ställde en kompletterande fråga, som jag personligen anser vara synnerligen viktig. Jag frågade om statsministern solidariserar sig med uppfattningen att om dessa gränskränkningar inte hade inträffat så skulle regeringen ha haft ett vidare manöverutrymme i utrikespolitiken. Och om han solidariserar sig med denna uppfattning, vad är det då för utrikespolitiska aktiviteter som regeringen icke har kunnat vidta därför att dessa kränkningar ägde rum? Jag känner mig alldeles övertygad om att det är i många huvudstäder som man funderar över detta. I fråga om alla dessa delområden som jag angav i mitt huvudanförande har statsministern fortfarande inte gett denna kammare eller svenska folket eller omvärlden några besked om hur denna bild skall kunna suddas ut. Det kan rimligen inte vara så att — och detta tycker jag är det helt centrala — det är statsministern och regeringen i övrigt likgiltigt om utrikesministern förmedlar en bild av den karaktär som han skapade genom dessa sina uttalanden. För om det är statsministern likgiltigt, då är det någonting fullständigt sensationellt. Statsministern återvänder till att rakt över bara konstatera att de sex personer som var närvarande antingen genom missförstånd eller medvetet förmedlat till svenska folket och omvärlden en felaktig bild. Båda dessa antaganden är orimliga. Det är orimligt att tänka sig att sex människor systematiskt kan missförstå på så många punkter. Det är lika orimligt att tänka sig att sex erfarna och fristående journalister skulle komma överens om att sätta sig ned och skriva en ren nidbild av landets utrikesminister. Herr talman! Fortfarande krävs att statsministern ger besked hur han vill tvätta bort den skadliga bilden av oenighet inom regeringen när det gäller utrikespolitik.

Herr talman! Får jag först av allt instämma i det gillande som Thorbjörn Fälldin uttalade över den utrikespolitiska deklaration som statsministern gjordei slutet av sitt anförande. Det är alltså inte om innehållet i den svenska säkerhetsoch utrikespolitiken som det råder oenighet i bedömningen mellan regeringen och oppositionspartierna. Jag fick ett intryck av statsministerns anförande att det var vi i oppositionen som på något sätt skulle ha skapat den här Bodströmaffären. Vi har inte bett om Bodströmaffären. Vi hade många andra ämnen som vi ville koncentrera debatten kring än utrikesministerns eventuella trovärdighet. Det är inte vi som har varit på middag och sladdrat med journalister och sagt olämpliga saker om svensk utrikespolitik, utan det är utrikesministern. Därför handlar debatten i så hög grad om honom. Det är naturligtvis inte bara den här punkten om huruvida det har förekommit ubåtskränkningar efter Hårsfjärden som är graverande i de uttalanden som utrikesministern gjort. Även det uttalandet förutan, även om vi menar att den version som en av de sex journalisterna ger, att utrikesministern kanske närmast anslutit sig till regeringens linje på denna punkt, är korrekt är alla de övriga uttalanden om vilka de sex journalisterna är helt överens tillräckligt graverande för att man skall ifrågasätta utrikesministerns lämplighet och omdöme. Jag blev minst sagt förvånad när Olof Palme stod i talarstolen och utdömde den svenska journalistkåren. När han först talade om den som hade varit primus motor gick mina associationer till värden för middagen, Harald Hamrin. Men sedan förstod jag att det var en annan journalist som han tänkte på. Men det hindrar inte att den kritik som Olof Palme riktar särskilt mot en av de sex journalisterna måste träffa alla dessa lika hårt. För mig är det helt osannolikt att det vid ett tillfälle där sex journalister, som alla är duktiga på säkerhetsoch utrikespolitik, sitter i ungefär 45 minuter och samtalar med Sveriges utrikesminister, hör den ena underligheten efter den andra och ställer kompletterande frågor för att vara alldeles säkra på att utrikesministern verkligen menar vad han säger, skulle kunna uppstå några grava missförstånd. Varje tänkande människa måste inse att sannolikheten för missförstånd i denna speciella situation är utomordentligt ringa. Jag skulle vilja påstå att den t.o.m. är mindre än om man sitter på en presskonferens, där vi av erfarenhet vet att det ibland kan uppstå missförstånd när strålkastarljuset är på och man tvingas till mycket snabba besked till frågande journalister. Men här fördes ett samtal kring ett middagsbord, där det verkligen gavs tid att utveckla svaren på de frågor som journalisterna kan ha ställt. Utrymmet för missuppfattningar är mindre än i de situationer där vi politiker normalt konfronteras med journalister. Olof Palme säger att vi borde ta reda på utrikesministerns verkliga uppfattning. Hur skall vi kunna ta reda på den? Det kanske rent av är så att det är sin verkliga uppfattning han ger uttryck för när han sitter och diskuterar med några journalister en kväll? Men när han skriver sina anföranden eller när han efteråt ångrar sig inser han att han är en representant för Sveriges regering och för hela Sverige i de här sammanhangen och inte bara för sig själv, och då lägger han budskapet till rätta. Detta är inte det första exemplet på att Sveriges utrikesminister har uttryckt sig oklart. Därför menar jag att oavsett vad som exakt har sagts vid denna speciella middag har Lennart Bodström visat att han har en sällsynt förmåga att uttrycka sig på ett sätt som skapar oklarhet om Sveriges utrikesoch säkerhetspolitik. Redan detta är graverande nog och bör föranleda statsministern att ändra ledningen för utrikesdepartementet. Jag förstår att Olof Palme gärna skulle vilja sätta munkavle på mig i den politiska debatten — då slapp han ju en kritisk analys av regeringens ekonomiska politik. Men det kommer inte att lyckas att sätta munkavle på mig, lika litet som på de sex journalister som har deltagit i en middag med Lennart Bodström. De tendenser som Olof Palme visat genom den typen av uttalanden finner jag utomordentligt oroväckande. Så länge vi har möjlighet att framträda kommer vi inte att ge Olof Palme monopol på att tolka utrikesministerns uttalanden eller att avgöra vilka som skall få yttra sig offentligt. Jag tror att Olof Palme skulle tycka det var skönt att slippa höra att den ekonomiska utvecklingen under åren 1983-1985 har varit sämre än vad regeringen förutsåg när man 1983 analyserade devalveringens effekter några år framåt. Det som har kompenserat den sämre utvecklingen i Sverige och de besvikelser som devalveringen otvivelaktigt har gett är den goda internationella konjunkturutvecklingen, främst den amerikanska. Den förutan hade vi redan i dag kunnat konstatera att devalveringen inte gav de resultat som regeringen trodde 1983. Olof Palme vill naturligtvis också slippa höra att de stora skattehöjningar som har genomförts är det avgörande skälet till att budgetunderskottet har gått ned. Olof Palme vill slippa bli påmind om att han i valrörelsen 1982 sade att det är odemokratiskt att inte tala om vilka besparingar som väntar efter valet. Men nu får jag yttra mig, och jag vill påminna Olof Palme om detta uttalande. Jag ställer än en gång frågan: Vilka besparingar väntar om det blir fortsatt socialdemokratisk majoritet, och vilka skattehöjningar kommer det att bli?

Fru talman! Jag kan lugna herr Westerberg. Jag har icke utformat någon förkastelsedom över den svenska journalistkåren. Men en av de deltagande journalisterna gjorde sig skyldig till den s.k. Svenska Dagbladet-affären, där jag beskylldes för att föra dubbla budskap till Sovjetunionen. Med stöd av herr Adelsohn kunde han sedan ägna månader åt denna affär, innan ni så att säga slog sönder er. Jag hade nämligen tillgång till stenografiska referat. Den människan misstror jag i grunden. Jag tror inte att vederbörande skulle ge ett just referat. De andra journalisterna är säkert bra yrkesmän. Men de kan, för det första, inte ge ett exakt referat av vad utrikesministern har sagt. För det andra är det etiskt oacceptabelt att de i tre dagar sitter och förbereder vad som — om det var riktigt — vore en politisk dödsdom över en utrikesminister, utan att ge honom chansen att kontrollera uttalandet och bekräfta att han tycker så. Det gäller särskilt som en av journalisterna morgonen därpå hörde utrikesministern säga precis tvärtom, men inte hade kuraget att — om nu vederbörande hade en annan uppfattning om Lennart Bodströms inställning — gå fram till utrikesministern och fråga: Vilken är din mening? Så får man inte behandla en människa. Det är icke journalistik, utan det börjar närma sig människojakt, och det kan jag inte acceptera. Jag har därmed inte sagt att allt är fel. Men jag koncentrerar mig på två frågor. Den första är det ganska likgiltiga resonemanget om valtaktik. Det är bara det att jag icke anser att man får ta några valpolitiska hänsyn. Jag har en annan mening — även om jag inte kan inse att det som utrikesministerns medarbetare har sagt är särskilt begripligt. Den andra och avgörande frågan är: Har utrikesministern någon annan uppfattning när det gäller kränkningar av svenskt territorium än den vi andra i regeringen har? Utrikesministern har aldrig någonsin under alla de år vi inom regeringen har behandlat den frågan gett uttryck för någon avvikande uppfattning. Det finns mycket liten sannolikhet för att han skulle ha gjort det till de fem journalisterna — den sjätte delar ju inte deras mening. Detta är den avgörande frågan. Den berör nämligen i grunden Sveriges trovärdighet. Herr Adelsohn har ställt fem frågor till mig. I den mån de berör den här middagskonversationen får han klara ut dem själv. I den mån de berör grundläggande element i Sveriges utrikespolitik skall han få svar. Han kommer att få det skriftligen. Det är under utskrift, och han kommer att få det i dag. Men utrikesministern har samma mening som vi andra. De som gång efter gång har ställt den svenska säkerhetspolitiken i tvivelsmål är ju moderaterna. Låt mig ställa tre kortfattade frågor. Moderaternas studentförbund har föreslagit ett biståndsavtal med NATO. Dess ordförande har sagt att Sverige ingår i västs övergripande försvarssystem. Jag har otaliga gånger frågat: Är ni beredda att ta avstånd från detta? Stöder ni den traditionella neutralitetspolitiken? Är Adelsohn beredd att ge svar i dag? Heckscher och Bildt skrev att Sovjetunionen inte längre anser sig ha intresse av svensk neutralitet i krig. Är ni beredda att ta avstånd från detta? I vår politik bygger vi ju på att den traditionella svenska uppfattningen är att vår neutralitetspolitik respekteras i vår omvärld. Er utrikespolitiske expert har i amerikanska tidningar sagt att händelserna i Karlskrona hänförde sig till en sovjetisk marinbrigads verksamhet. Det strider helt mot vår uppfattning och mot militärledningens uppfattning, nämligen att det icke går att nationalitetsbestämma kränkningarna. Tar ni avstånd från det nämnda uttalandet? Här handlar det om klara, tryckta uttalanden, som det går att exakt belägga. På alla punkter står de i klar strid antingen med vår neutralitetspolitik eller med vår uppfattning i en avgörande neutralitetspolitisk fråga. Är herr Adelsohn beredd att ta avstånd från uttalandena på dessa punkter? Fru talman! I realiteten verkar det som om oppositionen nu tror sig ha funnit någonting som kan förlösa den ur dess oförmåga att ge svar på människornas vardagsfrågor — om jobben, om välfärden, om ekonomin, om framtiden, om regeringsfrågan. Oppositionen kastar sig över personfrågor och affärer, som nu den senaste. Och jag kan förstå det. Under era sex år vid makten ruinerade ni nämligen både landets och de enskilda människornas ekonomi. 1976 hade varje medborgare i Sverige en nettofordran på omvärlden på 500 kr. 1982 hade de en skuld på 17 000 kr. Ni gjorde vår nation allt fattigare. Vi blev en av världens största låntagare. På punkt efter punkt kan man visa på ett land som på några få år rutschat utför och landat i ett ekonomiskt moras. Det första året efter regeringsskiftet var ett kämpigt år för regeringen men också för vanliga människor. Det var tungt att vända kärran i utförsbacken och börja klara av alla de skulder som ni dragit på landet. Men människornas gemensamma insatser har lyft Sverige. Nu rullar hjulen igen och arbetslösheten sjunker. Sverige är på rätt väg. Det borde föranleda även er att känna en viss glädje, även om man inte kan förvänta sig att ni likt 4 oktoberdemonstranterna skall vifta med vimplar, där det står ”Heja Sverige”. En sådan glädje kan vi inte skönja, utan ni uppträder bara som dysterkvistar. 11982 års valrörelse försökte ni använda de ekonomiska problem ni själva skapat som skäl till att genomdriva försämringar av medborgarnas trygghet och välfärd. Era dåliga affärer och de stora underskotten tog ni som intäkt för att försöka skrota den svenska modellen. Men väljarna ville annorlunda. De ville inte ha några karensdagar. De ville inte försämra arbetslöshetsförsäkringen. Nu kommer ni med precis samma förslag: Sämre sjukförsäkring, sämre arbetslöshetsersättning, nedskärningar i den kommunala servicen, nya pålagor för löntagarna genom borttagande av rätten till avdrag för fackföreningsavgifter. Nu är det alltså öppet och uttalat fråga om att skära i tryggheten för att få råd att ge skattelättnader till dem som har det bäst ställt. Detta är den kalla egoismens budskap som moderaterna med de andra i släptåg nu torgför. I klartext innebär moderaternas förslag en gigantisk inkomstomfördelning från pensionärer och vanliga löntagare till höginkomsttagare. Den som tjänar en halv miljon får sänkt skatt med 43 000 kr. Därtill kommer slopad fastighetsskatt, sänkt förmögenhetsskatt, slopad begränsning av underskottsavdragens värde. Det betyder i många fall åtskilliga tiotusental kronor till. Dessa skattesänkningar skall betalas av pensionärerna genom att hemsamariter och färdtjänst dras in. De skall betalas av idrottande barn och ungdomar genom att bidragen till exempelvis knattelagen, idrottsföreningar och ungdomsorganisationer skärs ned. Det drabbar hårt och obönhörligt ungdomsidrotten i det här landet. De skall betalas av kvinnor som tvingas bort från arbetslivet, då de kommunala nedskärningarna drabbar barnomsorgen. De skall betalas av de sjuka genom sänkt sjukersättning, av de arbetslösa genom försämrad arbetslöshetsersättning och minskade anslag till arbetsmarknadspolitiken, av alla som åker tåg och buss genom minskade anslag till SJ och nedskuren kollektivtrafik, av löntagarna genom att rätten till avdrag för fackföreningsavgifter slopas. Kort sagt: Alla dessa omfördelningar till de välbeställda skall betalas av alla dem som byggt upp vårt välstånd och som tillsammans tagit ansvar för Sverige i vår kamp att föra landet ur den ekonomiska krisen, ett jobb där vi håller på att lyckas. Det är inte konstigt att ni inte vill tala om detta. Det är inte konstigt att ni flyr till att hetsa mot personer och till mer eller mindre uppumpade affärer. Men vi säger: En sådan systemförändring av Sverige säger vi nej till! Den svenska modellen, vår kamp för sysselsättning och social trygghet skall värnas och utvecklas i stället.

Fru talman! Den svenska modellen har lett ytterligare 200 000 människor tillatt söka socialbidrag. Är statsministern nöjd med detta? Är statsministern nöjd med att vi som ensamt land har det högsta skattetrycket, att vi har den största offentliga sektorn, att vi har den högsta inflationstakten av alla jämförbara industriländer? Var människa med ekonomisk insikt inser vad det kan leda till. Jag är inte förvånad över statsministerns statiska synsätt — ni vill ju icke tala om framtiden utan har enbart en statisk syn. Det är lätt att ta fram siffror, som finansministern gjort, när det gäller en sänkning av marginalskatten vilka visar att i det statiska perspektivet får de högre inkomsttagarna mest. Men vill man göra någonting åt marginalskatterna är detta en nödvändighet, och vill man åstadkomma dynamik måste man göra detta. Ni skulle väl kunna trösta er med att ni kanske borde ha kvar den person som har en halv miljon i inkomst i stället för att han flyr från Sverige, dvs. vara kvar här och betala hundratusentals kronor i skatt i stället för att betala mindre skatt och då till Storbritannien. Jag ömmar inte speciellt för dessa människor, Olof Palme, för de klarar sig. Det finns inte en person som har en halv miljon eller mer i inkomst som inte klarar sig väl, men jag har ett intresse: att han skall vara kvar i Sverige, att han skall vara kvar och arbeta och satsa sina pengar här, att han skall ordna arbete här, inte i England, Schweiz, Västtyskland eller Frankrike utan i Sverige. Jag fäller inte en krokodiltår över miljonärer, de klarar sig utmärkt och de har alltid chansen att slå sig fram och är välkomna till andra länder. Det gäller att ha dem kvar, Olof Palme. Rid ni på avundsjukans Höga visa, sjung dess vackra sång, Olof Palme, för det är er främsta styrka. Men dynamiken i en ekonomisk politik inser inte det socialdemokratiska partiet. Den enda som skymtat ljuset är er finansminister, men han får förmodligen inte publicera en bok till. 1982 övertog socialdemokraterna regeringsmakten. — En utrikespolitik under ledning av trion Olof Palme, Lennart Bodström och Maj Britt Theorin har skakat Sverige med ett antal affärer som aldrig tidigare efter andra världskriget. Vi har haft BPA-affären i Algeriet, köpet av Iran-olja, Vietnambiståndet och tvångsarbetet, krediter till Nicaragua, Fermaffär, Bahraffär, Bildtaffär och Bodströmaffär. Vi har fått dementi på dementi på dementi från den socialdemokratiska dementimaskinen. Statsrådsberedningens tjänstemän har fått order att skriva dessa dementier, statsråden har dementerat, herr Palme har dementerat och andra har dementerat. Ursäkta, men vi tror inte på era dementier längre. En av dessa affärer gällde frågan om dubbla budskap. Frågan i dag är just om det föreligger ett dubbelt budskap: det ena, det som utrikesministern nämner i sina tal och som är regeringens officiella politik — och jag instämmer självfallet i statsministerns deklaration —, och det andra som kommer fram mellan skål och vägg och som egentligen är vad man innerst inne tycker. Vi skall kräva besked av varandra. För någon tid sedan skrev en socialdemokratisk förtroendeman i Stockholm en artikel i en Stockholmstidning. Vederbörande föreslog svensk anslutning till NATO. Jag har inte begärt, Olof Palme, att statsministern skall ta avstånd från denna socialdemokratiska förtroendeman, för jag begriper att förtroendemannen inte talade för det socialdemokratiska partiet. Jag trodde också att statsministern förstod att Studentförbundets uppfattning inte är vårt partis uppfattning. Vi tog avstånd från ståndpunkten i fråga redan under nedrustningsdebatten, men jag skall, om statsministern vill, gärna göra det igen. Vad värre är är att statsministern i dagens debatt inte har rätat ut de frågetecken som finns. Han har valt att stå fast vid sin förtroendeförklaring när det gäller utrikesministern och vid sin beskrivning av denne som klar, fast och distinkt. I omvärlden kan detta uppfattas som ett tyst medgivande att de innersta tankar som utrikesministern har givit uttryck åt också är regeringens uppfattning i själ och hjärta. Tyvärr har den här debatten inte förändrat den bilden. Vi talar ju inte här om en eller annan journalist. Det är oss ovärdigt att i kammarens talarstol gå till angrepp mot journalister. Det är ju Sveriges trovärdighet det här gäller. Jag är ledsen att behöva säga: Vi tror inte på dessa dementier. Vi tvingas tyvärr konstatera att utrikesministern har gått för långt, och han har gjort det klart. Det finns inga utvägar, inga ursäkter, inga undanflykter som kan reparera, återställa eller förnya förtroendet. Och här är vår uppfattning entydig. Utrikesministern har förverkat sitt förtroende och måste gå. Statsministern har haft möjlighet att lösa denna fråga på det sätt många — säkert också inom hans eget parti — ansett vara bäst. Men jag förstår väl att det inte har varit en lätt uppgift, eftersom det handlar om en nära personlig vän, som statsministern själv har handplockat till sin regering. Det finns inga personliga känslor gentemot Lennart Bodström — han är en bra människa, och det finns inget att säga gentemot honom personligen. Men jag säger som statsministern när han var oppositionsledare sade om ett annat statsråd: Man kan vara en bra och hygglig person utan att för den skull alltid passa till den post som statsråd man fått. Sveriges intressen måste i sådana här sammanhang alltid gå först. Det går inte att vifta undan vad som skett med enkla dementier: Det som har skett har skett — vi beklagar det. Det finns ingen annan utväg. Fru talman! Jag yrkar därmed i enlighet med 12 kap. 4 § regeringsformen att riksdagen förklarar att statsrådet och chefen för utrikesdepartementet Lennart Bodström icke har riksdagens förtroende.

Fru talman! Till det framställda yrkandet vill jag foga att yrkandet — tvärtemot vad statsministern säger — inte är ett uttryck för någon partipolitisk aktion.

För centerns del kan jag hänvisa till att vi vid många tillfällen har lagt ner möda på att kyla ner debatten om utrikespolitik just i syfte att nå samstämmighet. Att vi anser det som nu skett vara så allvarligt är skälet till att vi medverkar vid framställandet av detta yrkande. Till Lars Werner vill jag säga att skälet till att vi föreslår att vattenkraftsdelen och den lokala distributionen av Vattenfall skall säljas ut är att man den vägen kan skapa en uthållig effekt på budgeten, som leder till att underskottet efter genomförandet blir ca 10 miljarder kronor lägre än eljest. Genom att vidta sådana åtgärder slipper man ifrån annars nödvändiga och smärtsamma besparingar. Det är alltså det avgörande skälet för oss. Det finns ingenting som motsäger att inte verksamheten för Vattenfalls del efter denna operation skall bli lika effektiv och framgångsrik som den är i dag.

Han beskriver hurusom budgetunderskottet hade ökat osv. Vad Olof Palme och andra förtiger är den kraftiga ökning av budgetunderskottet som skedde under socialdemokraternas första regeringsår och även därefter. Trots högkonjunktur har statsskulden ökat dramatiskt sedan ni övertog regeringsansvaret. Räntan på denna snabbt ökade statsskuld blir en allt större och tyngre post i varje års budget. Det är ett måste att få ned budgetunderskottet — det kommer ingen ifrån. Det finns en fundamental skillnad mellan socialdemokraterna och oss även i år. När vi år 1982 hade regeringsansvaret talade vi om för Sveriges folk att det var nödvändigt att vidta nedskärningar. Ni socialdemokrater sade att det inte var nödvändigt, utan att ni i regeringsställning skulle föra en expansivare politik och ge pensionärerna de och de förmånerna. Ni sade att byggandet skulle ökas, att reallönerna skulle återställas och inflationen bekämpas. Nu vet alla pensionärer vad som hände när ni fick regeringsansvaret. Vad säger byggnadsjobbarna? Byggandet har ju gått ner ännu mer. Inflationen, som är plågsammast för de egendomslösa och dem med små inkomster, håller i sig. Det står dock fullt klart att Olof Palme har bestämt sig för att göra på samma sätt i denna valrörelse som i 1982 års valrörelse. Han kommer att kritisera alla åtgärder som kan vidtas för att minska budgetunderskottet, för att efter valet — om nu socialdemokraterna vinner det — på nytt klippa till. Vilka kommer då att drabbas? Blir det pensionärer, löntagare, småföretagare eller barnfamiljer? Om det har vi inte fått några besked, men alla har vi anledning att känna oro över vad som då kan hända. Vi kommer att fortsätta att ge klara besked före valet. Det är den stora skillnaden mellan socialdemokraterna och oss.

Fru talman! Statsministern har i dag haft tillfälle att besvara de frågor som vi borgerliga partiledare har ställt med anledning av utrikesministerns uttalanden till sex journalister. Jag har redan sagt att jag anser att den principdeklaration som statsministern har gjort om utrikespolitiken är tillfredsställande. Det finns inga delade meningar på den punkten. Däremot har han inte tagit avstånd från de kommentarer som utrikesministern har gjort på alla andra punkter som inger osäkerhet och oro när det gäller den svenska säkerhetsoch utrikespolitiken. Det får inte finnas någon tvekan om fastheten och kontinuiteten i den svenska utrikespolitiken. Dess främste uttolkare vid sidan av statsministern är utrikesministern. Efter vad som nu hänt har Lennart Bodströms möjligheter att på ett trovärdigt sätt företräda svensk utrikesoch säkerhetspolitik undergrävts. Mot den bakgrunden har vi inte sett någon annan möjlighet än att instämma i det yrkande om misstroendeförklaring som Ulf Adelsohn har väckt. Det har vidare kommit till min kännedom att den konspiration mellan sex journalister som Olof Palme har talat om nu har utvidgats till att omfatta sju. Natten mellan lördag och söndag blev Lennart Bodström enligt uppgift — jag har inte kunnat kontrollera uppgiften med Lennart Bodström själv — uppringd av en journalist på Expressen som läste upp det TT-referat av samtalet som gick ut, och enligt vad journalisten på Expressen uppger har Lennart Bodström då inte haft några invändningar mot TT-referatet. Det må vara att också den journalisten ingår i den här stora konspirationen, men det kan ändå finnas anledning att lämna denna uppgift. Olof Palme sade i sin replik att det hade varit bättre om vi kunnat tala om den ekonomiska utvecklingen och att det från vår sida inte skulle finnas en önskan att diskutera den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska framtiden. Om Olof Palme hade varit här inne i kammaren när jag höll mitt huvudanförande, så hade han funnit att den övervägande delen av det anförandet faktiskt handlade just om ekonomi och om det tal som Olof Palme höll för ett par veckor sedan nere i Malmö inför verkscheferna. Det finns alltså ingen som helst ovilja från vår sida att diskutera de ekonomiska frågorna. Jag måste emellertid erkänna att det blir inte mycket till diskussion när man har en statsminister som inte lyssnar och som inte svarar på frågor, utan som bara läser upp på förhand skrivna deklarationer. Men jag vill nu en tredje gång ta upp en av de avgörande frågorna inför valet. Olof Palme sade inför valet 1982 att det var en demokratisk skyldighet att tala om, vilka besparingar som man tänkte genomföra. Nu har regeringen i budgetpropositionen meddelat att man avser att göra vissa utgiftsbegränsningar under de kommande åren, och dessutom har man aviserat att det kommer att bli nödvändigt med skattehöjningar. Därför blir min fråga till Olof Palme: Vilka besparingar planerar den socialdemokratiska regeringen att göra ifall man får fortsatt förtroende av väljarna, och vilka skatter kommer att höjas? Det skulle vara en stor brist för debatten inför valet, om de frågorna kvarstår obesvarade efter den här debatten. I mitt huvudanförande tog jag som sagt upp det tal som Olof Palme höll nere i Malmö inför verkscheferna för ett par veckor sedan och som innebar ett enda långt och stort angrepp på allt vad enskild verksamhet inom omsorger, vård och utbildning heter. Och jag riktade en uppmaning till Olof Palme att be alla de tusentals människor som ägnar sitt liv åt de här verksamheterna om ursäkt. Det skulle vara snyggt om Olof Palme i sin sista replik här i kammaren kunde vända sig direkt till dessa människor, av vilka säkert många nu med förväntan sitter framför TV-apparaterna, och be om ursäkt för de övertramp som skedde i talet nere i Malmö. Jag upprepar alltså mina frågor till statsministern: Vilka besparingar kommer den socialdemokratiska regeringen att göra om man får sitta kvar? Vilka skattehöjningar har vi att se fram emot efter valet 1985 ifall ni får förnyat förtroende? Och är Olof Palme beredd att be de tusentals människor som är engagerade i privata daghem, enskilda vårdhem, privata skolor och liknande om ursäkt för det mycket oförskämda och osakliga angrepp som han riktade mot dem i sitt tal nere i Malmö?

Fru talman! Först helt kort till Bengt Westerberg: Jag sade att det var odemokratiskt att först säga att vi skall spara 12 miljarder kronor — jag tror att det var den summan — och sedan inte tala om vad det innefattade. Det var vad ni sade inför valet, och det var odemokratiskt. Vi kommer att bedriva ett normalt hårt budgetarbete framöver för att fortsätta att röja upp efter det utomordentligt inkompetenta jobb som Bengt Westerberg gjorde som statssekreterare i finansdepartementet. Ulf Adelsohn började sin första replik utomordentligt hätskt genom att säga att jag inte talade för gruppen. Han inledde sin andra replik utomordentligt hätskt genom att angripa socialdemokratisk utrikespolitik. Han nämnde därvid den s.k. Fermaffären, dvs. Svenska Dagbladet-affären, då man anklagade oss för dubbla budskap. I månader spelade Adelsohn pajas med beskyllningarna mot oss på den punkten. Eftersom vi hade tillgång till stenografiska referat kunde vi i det avseendet slå Adelsohn och hans kumpaner sönder och samman. Därefter angrep Ulf Adelsohn utrikesministern och säkerhetspolitiken. Sedan fick vi höra Thorbjörn Fälldin även i denna fråga traska patrullo efter moderaterna.

Väl bekomme, Thorbjörn Fälldin! Det här gäller inte Lennart Bodström; det här gäller svensk säkerhetspolitik — tro inte annat! Det hade gällt Bodström om han verkligen givit uttryck för en uppfattning som allvarligt stred mot vår säkerhetspolitik. Det har han inte gjort. Därför stöder vi honom. Därför ställer vi oss bakom honom — det är rent moraliskt fullkomligt omöjligt att låta en människa drabbas av den här typen av människojakt och partipolitiska manövrer. Men därmed har också broarna rivits när det gäller säkerhetspolitiken. Jag beklagar det mycket djupt. Det betyder att ni söker strid över hela fältet. Det betyder att man måste säga att ett regeringsskifte skulle innebära en förändring av Sveriges utrikespolitik och enligt min mening en allvarlig fara för Sveriges fred och för den politik som har vunnit burspråk i vårt land. Jag beklagar det. När ni söker striden tvekar vi socialdemokrater icke ett ögonblick att ta den. Vi viker icke en millimeter av ett steg när det gäller att hävda Sveriges neutralitet, när det gäller att hävda Sveriges oberoende och Sveriges fred, när det gäller att konsekvent fullfölja den politik som givit vårt land fred i 170 år. Ni må söka striden — det är ni som har gjort det — vi står för vår politik och för Sveriges neutralitetspolitik. Det här har också en vidare syftning. I år är det inte bara fråga om kompetens. Det blir på många sätt ett vägval för vårt land, ett val mellan den socialdemokratiska krisbekämparpolitik som på tre år vänt utvecklingen i vårt land rätt och den borgerliga krisskaparpolitik som på sex år skapade ett gigantiskt budgetunderskott, ökande arbetslöshet och inflation. Men det är mer än kompetens och handlingskraft. Det är också en fråga om samhällssystem och samhällsmoral. Tydligare än på länge står två ideologier, två värdesystem, mot varandra. Enkelt uttryckt står valet mellan folkhemmet och klassamhället. Den ena ideologin är socialdemokratins, den som också kallas folkhemmet eller den svenska modellen. Den bygger på solidaritet och samverkan. Den tillmäter alla medborgare lika betydelse i samhället och vill därför ge alla lika rätt till ekonomisk trygghet, social delaktighet och personlig utveckling. Den kräver att vi tar ansvar för varandra och bygger samhället under ömsesidig hänsyn. Kring denna modell har det i åtskilliga decennier rått betydande enighet i svensk politik. De borgerliga mittenpartierna har sedan 1950-talet i nästan allt väsentligt anslutit sig till denna modells grundritningar. Inför denna breda uppslutning har den moderata oppositionen länge fått göra en visserligen muttrande men dock halt. I dag är läget radikalt förändrat. Nu kräver moderaterna alltmer högljutt en systemförändring, som de säger, och mittenpartierna orkar eller vågar inte längre stå emot utan låter sig svepas med av högervindarna.

Denna högerideologi bygger på en i grunden mycket pessimistisk människosyn. Den förnekar möjligheten att bygga samhället på humanismens och människovärdets grund. Den förutsätter att människorna saknar förmåga och vilja att leva sig in i andras situation, förmåga att ta hänsyn till andra och vilja att samarbeta kring gemensamma behov. Mot denna högerideologi står arbetarrörelsens gamla värderingar om jämlikhet, broderskap och ansvarstagande för varandra samt övertygelsen att samhället blir bäst om vi alla på lika villkor får vara med och forma det. Det var denna folkhemstanke som en gång byggde det svenska välfärdssamhället. Det var denna beredskap till gemensamma ansträngningar som förde fram Sverige i första ledet bland industrinationerna lika väl som den nu har hjälpt oss att ta oss upp ur det sena 1970-talets ekonomiska problem. Det är i denna samhällssyn, i denna tro på att människor i sitt handlande styrs av förnuft och medkänsla, som vi kan finna lösningar på dagens problem och bygga välfärdssamhället än starkare, än mänskligt rikare och varmare. Det är med dessa utgångspunkter och på denna ideologi som vi kommer att ge oss i kast med arbetslöshetens och trygghetens problem men också med de hot mot miljön som kapprustningarna och kärnvapenarsenalerna utgör och med de hot som de stora orättvisorna i fördelningen av jordens tillgångar mellan fåtalet rika och flertalet fattiga nationer innebär. Det är en sammanhängande ideologi. Motsättningarna har blivit större, allteftersom mitten tappar sin identitet och alltmer drivs åt höger. Men till för en liten stund sedan trodde jag ändå att det fanns tillräckligt starka band som band oss samman när det gäller värnet av den svenska neutralitetspolitiken. Nu river ni broarna. Jag beklagar detta djupt, men vi socialdemokrater tvekar inte en sekund att ta på oss ansvaret för att värna Sveriges oberoende och fred även i strid med en borgerlig opposition.

Fru talman! Vi har just lyssnat till något lika sorgligt som ynkligt. I en utomordentligt allvarlig situation har statsministern inte velat lämna raka svar på ställda frågor utan i stället försökt att komma undan med slingerbultar och misstänkliggöranden av omdömesgilla yrkesmän. I sin slutreplik förlorade han fullständigt balansen, när han förklarade krig mot oss som försvarar den traditionella säkerhetspolitik som givit Sverige en långvarig fred i frihet. Vad kan orsaken vara? Jo, enligt vad som läckt ut från det socialdemokratiska partikansliet planeras en valrörelse som skall gå på tre ben. Det ena är talet om att Sveriges ekonomi är på rätt väg, det andra att endast socialdemokraterna kan ge fred och nedrustning och det tredje att de borgerliga partierna är hopplöst splittrade. Men nu har den socialdemokratiska offensiven kommit av sig. I det andra benet har det uppstått en svår muskelbristning, och det tredje har drabbats av kramp. Statsminister Palme bestrider inte vad utrikesministern har sagt. Det går nämligen inte att göra det med trovärdighet. Däremot säger han sig veta att Lennart Bodström inte har någon annan uppfattning än regeringen i dess helhet. Alla vet att Lennart Bodström inte har någon egen uppfattning i utrikespolitiska frågor. Han utsågs för att vara statsministerns handgångne man. Med Olof Palmes eget resonemang kan den obehagliga slutsatsen bli att utrikesministern med sina oförsiktiga uttalanden råkat avslöja vad statsministern innerst inne tänker. Socialdemokraternas valstrategi haltar nu betänkligt. Avsikten var att singla ut oss moderater och stämpla oss som opålitliga i utrikespolitiskt avseende. I stället ordnar regeringen själv till ytterligare en av dessa affärer som vi moderater har kritiserat för att äventyra tilltron till Sveriges traditionella säkerhetspolitik. I det här sammanhanget står de borgerliga partierna eniga i sin kritik mot regeringens uppträdande på det utrikespolitiska fältet. Fru talman! I TV:s valvaka 1982 förutsade jag, att den socialdemokratiska regering som kunde väntas bli en följd av valutgången bara skulle bli en treårig parentes. Den prognosen grundade jag på bedömningen att socialdemokratisk politik inte kan lösa de problem som de utvecklade industriländerna nu brottas med. Det är ingalunda så, att högervinden har mojnat och börjat vända, vilket den socialdemokratiske partisekreteraren med jämna mellanrum vill få oss att tro. I med Sverige jämförbara länder reses kraven allt starkare på mindre statlig styrning och mer frihet för den enskilde medborgaren. Ett tydligt exempel är USA. Vid det här laget står det väl klart för alla utom de ideologiskt mest förblindade att Ronald Reagan inte är någon reaktionär amatörpolitiker som förför väljarna med gamla skådespelartrick. Han personifierar i stället en bred folklig rörelse, som förenar ekonomisk liberalism och moralkonservatism. Hans återval som president säkrades genom ett starkt stöd från breda grupper av arbetare och tjänstemän. Den stora framgången bygger på en djärv men så här långt framgångsrik ekonomisk politik. Intressant nog börjar nu allt fler ekonomer ifrågasätta, om inte den höga dollarkursen kan förklaras med att den amerikanska ekonomin visar en så mycket större flexibilitet och vitalitet än vad som förekommer i Europa. Margaret Thatcher var annars först från den nya högern med att vinna ett val och också bli omvald. När den nya konservativa regeringen trädde till i Storbritannien fick den gripa sig an med stora ekonomiska problem. Fortfarande är arbetslösheten hög, men på andra punkter har åtskilligt uträttats. Balans råder i utrikeshandeln, budgetunderskottet är bland de lägsta i Europa, och utvecklingen av produktivitet och reallöner är snabb. Genom utförsäljning av statliga företag och kommunalt ägda bostäder sprids ägandet bland medborgarna. Till skillnad från för tio år sedan har gruvarbetarfacket med sina stridsåtgärder inte kunnat avsätta eller ens skaka landets demokratiskt valda regering. Även den konservativt ledda regeringen i Tyskland klarar sig bra. Särskilt framgångsrik är den ekonomiska politiken, som bl.a. genom en stram finanspolitik lyckats få ned inflationstakten till endast 2 20. Här, liksom i de förut nämnda länderna, är vänsteroppositionen vilsen och splittrad. Socialismens svårigheter att hantera dagens realiteter framträder också tydligt i Frankrike. Efter valsegern 1981 satsade president Mitterrand på traditionell efterfrågestimulans genom offentlig utgiftsexpansion, på arbetstidsförkortning och förstatligande av storföretag och banker. Dessa åtgärder ledde till snabb inflation, upprepade devalveringar och — raka motsatsen till vad som var huvudsyftet — ökad arbetslöshet. Regeringen tvingades lägga om kursen i åtstramande riktning. Nu dras industristödet in, nu bekämpas inflationen och nu skall budgetunderskottet ner, även om det sker till priset av en tillfälligt ytterligare höjd arbetslöshet. Presidenten har själv proklamerat som det främsta målet för sin politik att sänka skattetrycket med 1 procentenhet om året, inte bara 1985 utan även under resten av mandatperioden. Men det är betecknande att hur socialisterna än anstränger sig, drar en klar majoritet av det franska folket den slutsatsen att borgerliga partier bäst kan svara för den önskvärda återgången till marknadsekonomin. Fru talman! Den här debatten har ju redan kommit att handla mycket om utrikes ärenden, och det är kanske dags att vända hemåt. Men på vägen skulle jag vilja stanna till i Danmark, där man ungefär samtidigt med oss här i Sverige bytte regering hösten 1982. Då hade en socialdemokratisk regering sett till att den danska ekonomin befann sig mycket längre ned i utförsbacken än den svenska. En devalvering låg närmare till hands där än här. Men den nya borgerliga regeringen under en konservativ statsminister avstod från denna politiskt bekväma utväg med hänvisning till den förstoring av utlandsskulden som skulle bli följden. I stället satsade man på samma politik som vi moderater samtidigt förordade för Sverige, nämligen att med hjälp av åtstramningsåtgärder först återställa den inhemska balansen. Det resultat som nu kan avläsas talar vid en jämförelse med Sverige till Danmarks förmån på snart sagt alla punkter. Den ekonomiska tillväxten är snabbare. Man har med verkliga utgiftsnedskärningar lyckats begränsa budgetunderskottet mer än här. Den rekordhöga räntan har förts ned under den svenska nivån, och inflationstakten är avsevärt lägre. Arbetslösheten har planat ut och börjat vända nedåt. Industrins investeringar ökade förra året med ca 50 96, och det råder en allmän framtidstro och pånyttfödelse i danskt näringsliv. Den danska kronan, som regelbundet devalverades under den socialdemokratiska regeringsperioden, är nu den starkaste valutan inom EG. Detta visar, fru talman, att den danska borgerliga regeringen gjort betydligt mer utifrån sina sämre förutsättningar för att rätta till grundläggande obalanser än vad den socialdemokratiska regeringen åstadkommit under motsvarande tid i Sverige. Herrar Palme och Feldt har mest ägnat sig åt att skjuta problemen på framtiden och därmed försvårat deras lösning. Inflationen är minst dubbelt så snabb här som i våra viktigaste konkurrentländer. Arbetslösheten har aldrig varit så hög ens i en lågkonjunktur, och statsskulden växer i en takt av 100 miljarder om året. Men till dessa problem finns det anledning att återkomma i finansdebatten om tre veckor. Jag skall därför här i dag uppehålla mig vid de räkneövningar och kommentarer som gjorts med anledning av det moderata budgetalternativet. Det finns de som påstår att många skulle förlora på vår skattepolitik, medan andra menar att vi inte har täckning för våra förslag till sänkta marginalskatter. Socialdemokraterna hävdar som vanligt dels att vi moderater inte sänker statens utgifter så mycket som vi säger, dels att våra utgiftsnedskärningar leder till social nedrustning och allmänt elände. Dessa motstridiga kommentarer visar hur svårt det är att bryta sig ur det tankemönster som etablerats i den stagnerande välfärdsstaten med dess omfattande rundgång av skatter och bidrag. Förklaringen till regeringens anklagelser är förstås att den vill avleda uppmärksamheten från sina egna misslyckanden. Vi har redan här i dag kunnat bevittna hur socialdemokraterna när de har något att dölja blåser desto hårdare i stridstrumpeten. Men det är den socialdemokratiska politiken som systematiskt undergräver tillväxtens drivkrafter och därmed ligger bakom de stora försämringar som drabbat medborgarna under senare år. Reallönen föll 1983 med i genomsnitt 4 76 och 1984 med ca 1 26. Någon reallöneökning blir det inte heller i år, ens med regeringens optimistiska prognos för löneoch prisutvecklingen. Den försämrade köpkraften förklarar varför hushållssparandet under senare år har sjunkit ner mot noll. Detta är ett utslag av den nya fattigdomen, som innebär att särskilt barnfamiljerna tvingas ta av de besparingar man har för att klara sig. De som inte har sådana tvingas söka socialbidrag. LO-tidningen hade för några dagar sedan ett av sina skakande reportage, som denna gång visade hur antalet socialhjälpstagare vuxit kraftigt efter socialdemokraternas återkomst i regeringsställning. Den nya fattigdomen är för de flesta inte ett liv i nöd. Snarare tar den sig uttryck i att den ekonomiska handlingsfriheten begränsas. Den nya fattigdomens problem är att en hög beskattning gör människor beroende av bidrag för sin försörjning, samtidigt som de inte kan påverka sin situation med ökade arbetsinsatser. I vårt budgetalternativ är avvägningen mellan utgiftsminskningar och skattesänkningar så gjord, att hushållens ekonomiska situation inte skall försämras. Dessutom har det varit vår strävan att hushållens ekonomiska resurser i större utsträckning skall bestå av arbetsinkomster och mindre av bidrag från stat och kommun. Vårt sätt att resonera kan belysas med förslaget till reformerad sjukförsäkring. En sänkning av kompensationsnivån från 90 till 80 96 betyder givetvis att ersättningen blir motsvarande lägre än tidigare — brutto. Men sjukpenningen skall beskattas, och progressiviteten gör att minskningen redan med nu gällande regler inte blir lika stor efter skatt. När vi sänker marginalskatten från t.ex. 50 till 40 26, blir behållningen t.o.m. större än nu. Vi moderater menar att det inte räcker att sänka marginalskatterna för de högavlönade. Vi syftar verkligen till att det skall bli bättre för alla. Orsaken till att vi vill få ned marginalskatten i vanliga inkomstlägen till 40 96 är att vi vill minska de marginaleffekter som drabbar breda grupper till följd av bortfallande bostadsbidrag och stigande daghemsavgifter. Vår grundläggande strävan är att människor skall få behålla mer av ersättningen för sina arbetsinsatser, så att de inte behöver bidrag för att klara sin försörjning. Sänkta marginalskatter är bästa sättet att minska bidragsbe roendet och hjälpa stora LO och TCO-grupper ur fattigdomsfällan. Fru talman! Mot den socialdemokratiska högskattemodellen sätter vi moderater en ordning, där heltidsarbetande tjänstemän och arbetare kan försörja sig med sina egna förvärvsinkomster utan att behöva bidrag från det allmänna. Mot fondsocialism och kollektivism ställer vi upp målet att låta de enskilda medborgarna i ökad utsträckning äga sina bostäder och andelar i det svenska näringslivet. I stället för statlig centralstyrning och byråkrati erbjuder vi färre föreskrifter och förbud som hämmar arbetslust och företagsamhet. I stället för offentliga monopol på barnomsorg, utbildning och vård satsar vi på konkurrens med privata marknadslösningar, som inte bara pressar kostnaderna utan också ger större valfrihet för både konsumenter och yrkesutövare. Vi är övertygade om att det på snart sagt alla områden går att stärka marknadsekonomin, att det går att begränsa politikers och byråkraters makt och att vidga människors valfrihet. Det är den politik som stora väljarmajoriteter stöder i andra industriländer. Det är också den politik som kommer att segra i höstens svenska riksdagsval.

Fru talman! Låt mig börja med ett par reflektioner. Statsministern har tid efter annan förordat aktsamhet med orden. Med ryggen mot väggen här i dag använde statsministern ord som har mycket litet gemensamt med denna maning till andra. Olof Palme valde att tala mer som partiordförande än som statsminister. Som partiordförande har Olof Palme alltid önskat en huvudmotståndare, helst långt till höger. Med utgångspunkt i denna grundfilosofi har Olof Palme åtskilliga gånger försökt placera centerpartiet i dens.k. högerburen, så också i dag. Låt mig bara deklarera vår absoluta självständighet som politiskt parti, när det gäller utrikespolitiken lika väl som i andra frågor. Fru talman! Det är naturligtvis litet svårt att efter den överhettade atmosfär som denna kammare i dag har upplevt föra en debatt om den ekonomiska politiken och de frågor som i hög grad angår de många människorna i vårt land. Men det är mycket viktigt att vi är på det klara med utgångsläget för vårt land under de kommande åren, också ekonomiskt. Jag skall något beröra detta. Som av en händelse är Sverige under den löpande valperiodens sista år, drygt sju månader före valet, återigen på rätt väg, som det heter. Finansministern har hittills i sina presentationer av den svenska ekonomin varit både nöjd och glad. Han har inte helt kunnat dölja sin förnöjsamhet över framgångarna och sin del i dem. Vi gläds naturligtvis med finansministern. Det är positivt att det går bra för Sverige. Men det är viktigt hur man beskriver verkligheten. Därför vill jag något komplettera regeringens framställning av budgeten, göra en del jämförelser med omvärlden, betona förändringarna över tiden och konjunkturutvecklingen samt beröra ett och annat orsakssammanhang. En siffra som det är väsentligt att svenska folket känner till är tveklöst den som anger hur vi lyckas hålla balansen mellan inkomster och utgifter i statens affärer. Kort uttryckt har vi räknat från budgetårsskiftet 1982 till kommande budgetårsskifte 1985, som är ganska lätt att förutse, skuldsatt oss med ca 28 000 kr. för varje svensk medborgare. Under denna tid har det i huvudsak varit socialdemokratiskt styre. Denna siffra har i sin tur lett till att räntebördan på statsskulden blivit den näst största utgiftsposten i budgeten. Den är i dag större än det redovisade budgetunderskottet. Detta förhållande är naturligtvis en avgörande förklaring till att vi från centerns sida presenterat ett budgetalternativ med ett budgetunderskott som är ca 10 miljarder kronor lägre än det socialdemokratiska. Vi anger dessutom hur vi på längre sikt skall omsätta en del av den statliga förmögenheten i pengar för att skära ned skuldbördan på sikt och på ett uthålligt sätt. Det är mot denna statsfinansiella bakgrund som vi vill sälja en del av verksamheten i det statliga Vattenfall, nämligen den som berör vattenkraften. Om vi inte vidtar också den sortens åtgärder, blir nedskärningarna inom de sociala välfärdssystemen ännu större. Det här är inte märkligare än att vi under krisåren satte in betydande belopp för att rädda de krisdrabbade delar av industrin som enligt vår mening hör fast hemma i det svenska näringslivet. Enligt utredningar räddades på det sättet 75 000 å 100 000 industrijobb, som vi annars inte skulle ha haft i dag. Det kostade stora pengar, skattebetalarnas pengar. Vi tog ansvar för jobben, och vi är varken nu eller i framtiden beredda att släppa målet om full sysselsättning, även om vi som alla vet har utsatts för hård kritik både från det ena och från det andra hållet just därför att vi gjorde dessa räddningsaktioner. Jag skall inte längre uppehålla mig vid arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningspolitiken. Bl.a. Börje Hörnlund och Ivar Franzén kommer senare att utveckla dessa frågor och då också det omdebatterade förslaget om försäljning av Vattenfalls vattenkraft och uppdelningen av affärsverket i fyra olika bolag. Däremot skall jag senare återkomma till sambandet mellan åtgärderna i det förslaget och energipolitiken. Vad det här till sist handlar om är hur vi bäst använder tillgängliga resurser i vårt land på ett uthålligt och därmed resursbevarande sätt, men också så effektivt som möjligt. I det långa tidsperspektivet måste vi rätta mun efter matsäcken, inte konsumera mer än vi förmår att producera och inte vältra över bördorna på grund av vår konsumtion på kommande generationer. Till sist handlar det om att bevara det sociala välfärdssamhälle som vi byggt uppi det här landet under, i huvudsak, stor politisk samstämmighet. Att ta ansvar i nuet för framtiden och att komma till rätta med bl.a. de samhällsekonomiska obalanserna kräver en medveten fördelningspolitik. En sådan politik innebär för centerpartiet att vi skyddar de sämst ställda i samhället, att vi förstärker och värnar om grundtryggheten, att vi fördelar bördorna av den samhällsekonomiska anpassningen så att den som har bäst råd får ta störst del av denna anpassning. Som redan nämnts i debatten har den socialdemokratiska politiken misslyckats i två grundläggande fördelningspolitiska avseenden: arbetslöshe ten och inflationen — den senare förstärkt genom rekorddevalveringens effekter. Inflationen och devalveringen omfördelar resurser till grupper med reala värden och från grupper som ej fått kompensation genom egna åtgärder eller genom statsmakternas beslut. Korrigerande skattehöjningar förändrar inte denna helhetsbild. Det är också detta som de fackliga organisationerna har kritiserat den nuvarande regeringen för. Mot denna bakgrund har centerpartiet i sex punkter angett den nödvändiga och förändrade fördelningspolitiska inriktningen: 1. Återkommande, starkt omfördelande devalveringar måste undvikas. Det förutsätter samhällsekonomiskt ansvariga löneavtal. Företagens utdelningspolitik måste präglas av samma synsätt. Kompensationstänkandet på avtalsmarknaden måste mönstras ut. Staten som arbetsgivare har här ett särskilt ansvar. — I det här sammanhanget vill jag säga att det återstår att se vad avtalsrörelsen för 1985 till sist kommer att innebära. Med tanke på de nya klausuler som har plockats in i olika avtal finns det tyvärr anledning att vara ganska begränsat optimistisk. 2. En hård utgiftsgranskning inom hela den offentliga verksamheten är nödvändig. Det gäller både gamla och nya utgifter. Automatiskt verkande utgiftssystem måste begränsas — där förefaller regeringen och vi i centerpartiet ligga ganska nära varandra. Effektivitet måste främjas. Ökad konkurrens och avgiftsbeläggning av tjänster måste prövas, men utan att man gör avkall på grundtrygghet och likvärdig service i olika delar av landet. 3. Som jag nämnde förut måste vi — genom engångsinsatser, t.ex. genom försäljning av statlig egendom — kapa bort en del av statsskulden för att få ned räntebördan i budgeten. Därmed har man lättare för att bevara det sociala trygghetssystemet och för att satsa resurser inom vården av äldre, sjuka och barn. 4. Samhällets inkomstöverföringar måste tillgodose kravet på grundtrygghet, värna om de sämst ställda och stärka barnfamiljernas ekonomiska villkor. Barnfamiljerna har särskilt hårt drabbats av regeringens misslyckande i inflationsbekämpningen. Dessutom krävs just av fördelningspolitiska rättviseskäl att alla barnfamiljer får del av samhällets stöd till barnomsorgen. Det är bl.a. därför som vi från centerns sida föreslår en vårdnadsersättning för alla barn i förskoleåldern på 24 000 kr. per år. Ersättningen skall självfallet behandlas på samma sätt som andra förvärvsinkomster. På annat sätt kan man inte undvika oacceptabla marginaleffekter vid beskattning och inkomstöverföringar. I samhällets inkomstöverföringar måste begränsningarna i system som bygger på inkomstbortfallsprincipen innebära sänkt kompensationsnivå i procent. Det innebär mest belastning för den som har högst ersättningsnivå. I sysselsättningspolitiken måste vi som har arbete mer solidariskt svara för arbetslöshetens kostnader. Men det är självfallet nödvändigt att solidariteten gäller också mellan olika samhällssektorer och branscher med olika arbetslöshetsrisker. Och självfallet skall vi främja en sådan utveckling att sjukersättningen blir likvärdig för arbetare och tjänstemän. 5. Skatterna skall utgå efter bärkraft. Den statliga skattepolitiken bör syfta till att skapa förutsättningar för en likvärdig beskattning över hela landet, bl.a. genom den kommunala skatteutjämningen. Marginalskatten lindras främst för vanliga inkomsttagare, där olikheterna i kommunalskatt slår särskilt hårt, som Thorbjörn Fälldin redan har beskrivit i skillnaden mellan Åsele och Danderyd. Marginaleffekterna måste mildras genom en bättre samordning av skatter och bidrag. 1982 års skattereform måste fullföljas, så att 90 20 av inkomsttagarna skall ha högst 50 76 marginalskatt. Därmed mildras den konflikt som yttrar sig i att inkomstskattens progressiva skatteskala inte fungerar ur fördelningssynpunkt såsom den en gång avsågs att fungera. 6. En aktiv regionalpolitik och livskraftiga areella näringar är nödvändiga förutsättningar för att skapa likvärdiga levnadsförhållanden i olika delar av landet, också i glest befolkade områden. Genom att använda teknikens möjligheter kan vi undvika det omänskligt storskaliga och koncentrationsfrämjande antingen det gäller energiteknik eller dataoch elektronikutveckling. Med dessa punkter har jag angett inriktningen av en rättvis ickesocialistisk fördelningspolitik. Hög arbetslöshet, snabb inflation, förstärkt av återkommande devalveringar, är en orättvis fördelningspolitik. Här vill jag tillfoga några jämförelser med omvärlden och konjunktursituationen. Det är naturligtvis mindre anmärkningsvärt att det gått bra för Sverige under senare år med uppåtgående konjunktur. Något annat hade däremot varit anmärkningsvärt. Låt mig nämna några siffror från OECD, den ekonomiska samarbetsorganisationen för världens industriländer och marknadsekonomier. Utvecklingen inom OECD har under 1984 varit den gynnsammaste på många år. Tillväxten i dessa ekonomier blev 4,75 96, den största sedan 1976. Världshandelsvolymen ökade med 9 96, också den kraftigaste sedan 1976. Inflationen, 5 26, var den lägsta sedan 1972. Sysselsättningen ökade med 5 miljoner, den största ökningen sedan 1979, även om arbetslösheten i de flesta länderna är oacceptabelt hög med våra värderingar. Det kan naturligtvis finnas intresse av att i olika avseenden också jämföra med ett par av våra nordiska grannländer. Jag skall bara ta upp en enda sak som inte direkt återfinns i finansplanen, BNP-tillväxten. Denna är klart mer återhållsam i Sverige för 1984 och enligt prognosen för 1985 än i t.ex. Danmark och Finland. På motsvarande sätt kan man jämföra industriproduktionen, som ofta har framhållits som anmärkningsvärt god i Sverige. Men 1983-1985 — det gäller då för det sistnämnda året en prognos — är Danmarks siffror högre än Sveriges. Bruttoinvesteringarna enligt finansplanens diagram 6 ligger i Sverige ungefär på halva den nivå som man f.n. har i fyrklöverregeringens Danmark — 8,85 26 jämfört med 18,8 96 för åren 1983-1985. Det är viktigt att konstatera att de kurvor som redovisas i finansplanen inte är särskilt anmärkningsvärda vid en jämförelse med motsvarigheten i t.ex. Danmark. Man kan konstatera att vårt grannland Danmark på flera områden har klarat av att utnyttja konjunkturuppgången bättre än Sverige. Till skillnad från Sverige har dock Danmark, vilket i förbigående också nämndes av Lars Tobisson, haft en socialdemokratisk partiledare som klart och entydigt angett den ekonomiska krisen som grund för den ekonomiska utvecklingen i Danmark. Anker Jörgensen var dessutom regeringschef under ungefär samma period som då vi hade en icke-socialistisk majoritet här i Sverige. Det finns ingen anledning att vänta sig något motsvarande erkännande i Sveriges riksdag från socialdemokraternas sida. Då hade det kommit tidigare. Men det finns anledning att påminna om de mycket allvarliga effekter som inträdde i mitten av 1970-talet med en hemlagad kostnadskris och med jättelika förluster av marknadsandelar till följd av avtalsuppgörelserna 1974-1975 samt regeringens avgiftshöjningar för företagen före och omkring 1970-talets mitt. Låt mig bara till sist säga att den förmodade förändringen av centerns energipolitik, som Lars Werner misstänkliggjorde, självfallet inte har något samband med utförsäljningen av vattenkraften i Vattenfall. Vi står fast vid vår energipolitik, vilket kommer att framgå när vi presenterar våra motalternativ till regeringens proposition om energipolitiken som kommer inom kort.

Fru talman! Jag tror att alla de som via radio och TV följer den här mycket viktiga allmänpolitiska debatten i riksdagen blev mycket förvånade över statsministerns sista inlägg från denna talarstol för en liten stund sedan. Uttalandet var, tycker jag, både uppseendeväckande och anmärkningsvärt. I stället för att ta ansvar för den skada som utrikesministern har orsakat genom olika uttalanden lägger, verkar det, Sveriges statsminister ansvaret för Bodströmaffären på oppositionen och blåser i affekt till strid över hela det politiska fältet. Vi har, som Bengt Westerberg sade för en stund sedan, inte bett om någon Bodströmaffär. Nu har vi den mycket egenartade situationen i vårt land att vi i den socialdemokratiska regeringen har en kompetent försvarsminister som vill avgå och en inkompetent utrikesminister som inte tänker avgå. Det vore, fru talman, bra för svensk utrikesoch säkerhetspolitik om det förhöll sig precis tvärtom. Fru talman! Genom historien har kampen för att vidga de enskilda människornas frihet varit liberalismens speciella kännemärke. I vårt eget land kämpade liberalerna mot religiöst och politiskt förtryck. Deras kamp handlade också om allmän och lika rösträtt och om att bildning inte skulle vara förbehållen enbart de besuttnas barn. Yttrandefrihet, frihandel och rättssäkerhet var också sådant som liberalerna slogs och slåss för. Även i dag är kampen för frihet central för oss liberaler. Många maktcentra — både enskilda och offentliga — försöker i dag styra och kontrollera vår tillvaro. Men människan måste ha rätt till ett privatliv utom räckhåll för överheten i alla dess skepnader. Frihet handlar också om att stärka marknadsekonomin. Den privata sektorn måste i större utsträckning än tidigare få konkurrera med den offentliga. Det vidgar de enskilda människornas frihet. Det socialdemokratiska talet om frihet har nu tystnat. Jag hörde inte statsministern — i de olika inlägg han höll här i dag — nämna ordet frihet en enda gång. Och det är inte så konstigt. Den socialdemokratiska partikongressen i höstas slog i massiv enighet fast att kollektivanslutningen av enskilda människor till det socialdemokratiska partiet skall fortsätta. Den stora nyheten blir nu, enligt kongressen, att en kvarts miljon människor som inte är socialdemokrater men som ändå mot sin vilja fösts in i det socialdemokratiska partiet i fortsättningen kommer att få en partibok som handgripligt bevis på sin förödmjukelse. Utan att skämmas kommer socialdemokraterna att fortsätta att plocka pengar från hundratusentals människor som inte röstar på socialdemokraterna. Ett parti som har den inställningen kan självfallet inte med någon som helst trovärdighet tala om frihet. Jag har försökt få olika ministrar i den socialdemokratiska regeringen att i denna kammare svara på frågor om kollektivanslutningen. Två socialdemokratiska justitieministrar, Ove Rainer och Sten Wickbom, har i stort sett tigit när jag ställt frågorna. Jag vill därför ställa frågan till Kjell-Olof Feldt, som förutom att vara ekonomiskt kunnig också har en framträdande plats i det socialdemokratiska partiet: Vad är det för fel på principen att varje människa själv skall bestämma om han eller hon vill gå med i ett politiskt parti? Och jag vill ställa samma fråga till Anna Lindh, ledamot av denna kammare och ordförande i SSU: Skäms inte Anna Lindh på de socialdemokratiska ungdomarnas vägnar för att hon är medlem i ett parti som försvarar detta att man mot enskilda medborgares vilja föser in dem i ett politiskt parti? Och varför var det ingen enda SSU-are som på den socialdemokratiska partikongressen ställde sig upp och protesterade? Folkpartiet har i sin partimotion om frihet föreslagit att regeringsformen skall ändras så att kollektivanslutning förbjuds. I regeringsformen bör enligt vår uppfattning stå: ”Ingen medborgare får anslutas till ett politiskt parti annat än efter egen ansökan.” Genomförs den förändringen kommer varje människa själv i fortsättningen att få bestämma om han eller hon vill tillhöra ett politiskt parti. Vi har också från folkpartiets sida i vår frihetsmotion föreslagit att ett lagfäst skydd bör införas som ger individen ovillkorlig rätt att lämna facklig organisation. Det finns tyvärr upprörande exempel på att enskilda människor vägrats möjlighet att lämna en facklig organisation som de inte längre vill tillhöra. Inom dataområdet kräver folkpartiet att användningen av personnummer starkt begränsas. Om ändringar av betydelse sker i vissa personregister med känsliga uppgifter skall, tycker vi, de som berörs informeras. Att avveckla löntagarfonderna innebär också en vidgning av friheten. I en gemensam motion från moderaterna, centerpartiet och folkpartiet föreslås att de kollektiva löntagarfonderna skall avvecklas efter ett eventuellt regeringsskifte i höst. I motionen lägger vi också fram konkreta förslag till hur detta skall gå till. De skatter som finansierar fondsystemet upphävs. Från 1985 betalar företagen ingen vinstskatt. Fondbyråkratin försvinner snabbt om det blir en ny icke-socialistisk majoritet efter valet. Löntagarfondsdirektörerna och andra fondanställda sägs upp. Tillgångarna delas ut till människorna. Alla som är berättigade att vara med i allemanssparandet — och det är 6,5 miljoner människor — får, om de spar 50 kr. per månad, år 1986 och 1987 en sparpremie på 700-800 kr. vid årsskiftet 1987-1988. De som har sparat på det här sättet har alltså i början av år 1988 en liten aktieportfölj värd omkring 2 000 kr. Fem löntagarfonder ersätts med några miljoner enskilda aktieägare. Det kan man verkligen kalla en spridning av aktieägandet. Avvecklas de kollektiva löntagarfonderna försvinner hotet mot marknadsekonomin och de välståndsbildande krafterna. Olika system för de anställdas andel i vinst medverkar också till en ökad maktoch ägandespridning. Därför anser folkpartiet att sådana system bör stimuleras genom gynnsamma skattemässiga regler. Vinstandelarna bör t.ex. inte beläggas med socialförsäkringsavgifter. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av de viktigaste frihetsfrågorna. Fortfarande är arbetsmarknaden tudelad. Kvinnor har högre arbetslöshet än män. Har de ett arbete arbetar de kortare tid. Nästan hälften av kvinnorna arbetar deltid, och många har obekväm arbetstid. Kvinnor har i högre grad låglönejobb. Att ändra på detta är verkligen att arbeta för ökad frihet. 4 Fru talman! För 100 år sedan motionerade liberalen Adolf Hedin om en olycksfallsoch ålderdomsförsäkring för arbetare. Motionen var ett uttryck för liberalismens tankar om solidaritet och ansvar för varandra. På 1930-talet myntade Bertil Ohlin begreppet ”Det glömda Sverige”. Han ville uppmärksamma alla dem som stod vid sidan av det välfärdssystem som successivt byggdes upp. I dag finns fortfarande människor, bl.a. sjuka, gamla och handikappade, som glöms bort och som inte backas upp av starka organisationer. De tillhör alla en grupp som inte är röststarka på valdagen. Folkpartiet vill ta på sig uppgiften att föra deras talan. Över 50 000 människor i Sverige bor i flerbäddsrum på psykiatriska sjukhus och inom långvård och omsorgsvård. Det är den sociala verkligheten bakom folkpartiets krav på att gamla och sjuka människor måste få rätt till ett eget rum. När folkpartiet förra sommaren presenterade ett program för ”det glömda och eftersatta Sverige” och tog upp frågan om rätten till ett eget rum, fick vi ett mycket starkt gensvar. Många människor skulle inte behöva vistas på institution om de kunde få bättre hjälp och vård i sitt eget hem, slog vi fast i det programmet. Men — det måste också finnas tillgång till en boendeform som förenar den egna bostadens fördelar med den närhet till vård och service som institutionen kan ge. En sådan boendeform kan kallas servicehus, ålderdomshem eller lokalt sjukhem. Namnet är inte det viktiga. Det viktiga är att den som behöver hjälp och inte kan bo kvar i sin egen bostad men heller inte är i behov av det stora sjukhusets resurser kan få tillgång till ett eget rum och ha möjlighet att välja mellan enskildhet och gemenskap. Det bor i dag 50 000 människor i flerbäddsrum. Var åttonde av dem bor tillsammans med minst fem andra personer. Bengt Westerberg beskrev dessa människors situation i höstas i ett tal om just det glömda Sverige.

Låt mig slå fast: Det behövs inga nya normer för hur bostäder skall se ut för unga och friska människor, men det är däremot en av de viktigaste socialpolitiska uppgifterna under 1980-talet att se till att de gamla och sjuka som vill kan få ett eget rum. Självfallet skall de som önskar bo tillsammans med någon annan ha möjlighet också till detta. Handikappade finns i alla grupper i samhället, och deras livssituation växlar på samma sätt som andra människors. I genomsnitt har dock handikappade sämre bostäder, lägre utbildning och sämre ekonomi. De saknar oftare arbete och deltar mindre i kulturoch nöjesliv liksom i det politiska livet och föreningslivet. Många handikappade tillhör ”det glömda Sverige”. I en särskild motion har därför folkpartiet föreslagit förbättringar för de handikappade. Man måste satsa mer på att underlätta för handikappade att leva som människor utan handikapp. Folkpartiet har t.ex. föreslagit att mängden förtidspensioneringar skall minska och att antalet anställda med lönebidrag i stället skall öka. Det är egentligen alldeles fel att dela in människor i friska och handikappade. Den som i dag är frisk kan i morgon vara handikappad! Drogmissbrukare och deras anhöriga är en annan grupp som inte får glömmas utan behöver vår hjälp och vårt stöd. ”Vad är det för sorts samhälle som ger en sorts bildning åt rikt folks barn och en annan sorts bildning åt simpelt folks?” Den frågan ställde liberalen Fridtjuv Berg i början av det här århundradet. Som ecklesiastikminister i Karl Staafs båda regeringar fick han också möjlighet att praktiskt arbeta för att förbättra utbildningsmöjligheterna för många människor. Att så långt som möjligt ge människorna den utbildning de vill ha, har därefter genom decennierna varit ett riktmärke för folkpartiet. Till det här riksmötet har vi motionerat om att direktintagningen till gymnasiet skall öka med 2 000 platser mer än vad regeringen har föreslagit. Det är inte bra om samhället säger nej till de ungdomar som vill ha en gymnasieplats. I dag finns det idrottsgymnasier och musikgymnasier. Det är utmärkt. Men folkpartiet tycker också att det skall vara möjligt att välja gymnasielinjer med specialinriktning mot fysik, matematik eller språk. Att vara generös mot fristående skolor ingår också i en liberal utbildningspolitik. Mångfalden är viktig även inom utbildningen. Det är viktigt att svensk utbildning och svensk forskning håller hög kvalitet. Det är viktigt för de enskilda människorna. Men det är också viktigt för vårt land på sikt. God utbildning och forskning ger ju också möjligheter för oss att framgångsrikt kunna konkurrera med andra länder. Fru talman! I det här anförandet har jag talat mycket om frihet. För oss i folkpartiet handlar frihet om att alltid stå på den enskilda människans sida. Att ha möjlighet att välja, att få säga och tycka vad man vill och att få chansen till utbildning, det innebär en vidgning av friheten. Viktigt för oss i folkpartiet är också det sociala ansvaret. Det är därför jag har uppehållit mig så mycket vid det. Kombinationen socialt ansvar utan socialism — det är det som utmärker folkpartiet. Glädjande nog känner vi i dag ett växande intresse för våra liberala idéer hos allt fler människor.

Fru talman! Jag vill inleda det här anförandet med att säga att vi i vänsterpartiet kommunisterna kommer inte att ställa upp på någon som helst misstroendeförklaring gentemot utrikesminister Bodström, om de borgerliga partierna väcker en sådan. Jag tycker det finns anledning att så här i början säga detta mot bakgrund av den debatt som har förts i dag. Det finns också skäl att något kommentera den övriga debatten, främst när det gäller ekonomisk-politiska frågor. Mot bakgrund därav vill jag slå fast att Sverige i dag är ett av världens mest utvecklade kapitalistiska länder. Det är ett land där makten över industri och ekonomi ligger i ett fåtals händer. Maktkoncentrationen är uppseendeväckande stark även vid en internationell jämförelse. Den ekonomiska utvecklingen under senare år visar att både miljonärer och fattiga blir flera till antalet. Tvärtemot alla arbetarrörelsens förhoppningar ökar klasskillnaderna igen. Stora omfördelningar har skett från de vanliga inkomsttagarna till de redan rika och från samhället till privata kapitalägare, banker och finansinstitut. Därför har de vanliga människorna väldigt svårt att känna igen sig i den borgerliga — och främst den moderata — ”frihetsdebatten”, där myndigheterna och den gemensamma sektorn utmålas som hämmande och begränsande och där de privata verksamheterna framställs som friheten själv. För vanliga arbetare och tjänstemän, för barnfamiljer och pensionärer — ja, över huvud taget för människor som lever under knappare ekonomiska förhållanden är det centrala frihetsvärden att ha ett arbete, att kunna få behålla detta, att ha råd att bo och äta utan att vända på den sista slanten och att kunna ge sig själv och sina barn en innehållsrik fritid. Sådana friheter kan bara skapas och garanteras genom en rättvis ekonomisk politik och genom att man via den gemensamma sektorn i samhället tar ansvar för dem som drabbas hårdast av den kapitalistiska utslagningen. Under allmänt tal om individens frihet stormar de borgerliga partierna fram med ekonomisk-politiska förslag, som i olika grad hotar grunden för det trygga och fria samhälle som arbetarrörelsen och dess fackliga och politiska organisationer slagits för i snart hundra år. riksdag är god läsning för dem som till äventyrs har glömt vad en ursinnig högerpolitik innebär för den vanliga människan i samhället. Kapitalismens ekonomiska system föder fram kriser med jämna mellanrum. Under hela efterkrigstiden har man från de socialdemokratiska regeringarnas sida försökt överbrygga dessa kriser med olika inslag av krishämmande politik. Dock utan att i grunden ha lyckats förändra något av det som föder fram själva kriserna. Tvärtom har kriserna blivit djupare och mer långvariga för varje gång och blir därför också svårare att överbrygga. Visstår nu inför en ny lågkonjunktur. Vi vet att den kommer även om man inte kan säga exakt när. Men den kommer inom något år eller så. Och vi ser ut att gå in i denna lågkonjunktur med en arbetslöshet som är av samma storlek som arbetslösheten var under själva kriserna på 1960 och 1970-talen — alltså ett väsentligt sämre läge inför nästa lågkonjunktur. Och, fru talman, det är anmärkningsvärt att regeringen tar i med så kraftiga ord när man värderar sin egen ekonomiska politik. Man säger att man under 1984 tagit flera och viktiga steg mot balans och full sysselsättning och man anser att ”Sverige är på rätt väg”. Om jag har läst tidningsuppgifter på rätt sätt skall också finansministern ha sagt att vi nu närmar oss en period då inte högoch lågkonjunkturer längre kommer att ha samma betydelse. Jag vet inte om man tror sig ha avskaffat dem eller om det är ett utslag av övermod när man tycker att det går bra. Men jag tror att regeringen gör ett allvarligt misstag om den låter sig berusas av exportindustrins framgångar, av de höga vinsterna inom näringslivet och av landets förbättrade betalningsbalans gentemot utlandet och tolkar det som om problemen vore på väg att lösas för gott. Det kan inte vara någon nyhet för regeringen att det kommer en ny lågkonjunktur med nya stora påfrestningar på ekonomin. Det kan inte vara okänt att människor i vanliga inkomstlägen under en rad av år har fått försämrade reallöner och en minskad köpkraft. Det går inte heller att dölja att ett litet fåtal kapitalister har fått berika sig på samhällets och de enskilda människornas bekostnad. Tvärtom är det ju så att många inslag i den ekonomisk-politiska utvecklingen har varit en medveten strategi från regeringen. Man har medvetet hållit tillbaka de lönarbetandes krav till förmån för höga vinster och exportframgångar för den delen av industrin som har sin huvudsakliga avsättning utomlands. Det här har klart uttalats i olika sammanhang. Priset för denna utveckling är att väldigt många människor ändå har en allt sämre ekonomisk situation, och för många arbetare har det, trots framgångar när det gäller exporten, som på intet sätt kan förnekas eller döljas, inneburit avskedanden och arbetslöshet eller en alltför tidig pensionering, något som också är vanligt. Ungdomen har inte kunnat erbjudas arbete som går att leva på utan är hänvisade till ungdomslag och halvtidslön och/eller föräldrarnas ekonomi. Alla grundläggande problem som finns i den kapitalistiska ekonomin kvarstår trots framgångarna under den aktuella högkonjunkturen. Det är det jag vill slå fast. Och även om det i vissa prognoser visas att hushållens köpkraft kommer att öka något nästa år, är det efter flera år av försämringar, och behovet av en mycket stark och rättvis fördelningspolitik är nu ett av de behov som det är mest angeläget att tillfredsställa. Regeringen säger själv i finansplanen att ”den viktigaste fördelningspolitiska insatsen som kan göras i rådande läge är att föra en ekonomisk politik som gör det möjligt att nå full sysselsättning och stabila priser”. Mot den bakgrunden är det litet märkligt att man inte gör större satsningar för att skapa nya arbetstillfällen utan låter frågan om budgetunderskottets minskning vara det som vi ser det allt överskuggande ekonomisk-politiska målet. Jag menar inte att man skall strunta i budgetunderskottet, eftersom det är ett långsiktigt och varaktigt problem att brottas med. Men jag menar att just en satsning på att skapa flera arbetstillfällen är den enda vägen som leder ut ur underskottsproblematiken på litet längre sikt, eftersom arbetslösheten är oerhört dyr för samhället. Och vi från vpk anser att det går att minska budgetunderskottet samtidigt som flera arbetstillfällen skapas. Vi har sagt att det nu behövs en ekonomisk politik för framtiden. Som alternativ till de borgerliga partiernas politik, som i olika grad innebär nedskärningar av statsutgifterna, och som alternativ till regeringens dämpande politik för nästa budgetår föreslår vi en politik som är mer expansiv i den meningen att statens utgifter ökar, vilket i sin tur ger ökad ekonomisk aktivitet och samhällsekonomiska effekter som enligt våra beräkningar ger 45 000 nya arbetstillfällen under nästa år. De borgerliga partiernas politik kommer enligt vår bedömning att i olika grad betyda ökad arbetslöshet. Värst är moderaternas; om den politiken genomförs försvinner 70 000 arbetstillfällen. Vi tycker att det är synd att inte regeringen tar vara på de möjligheter som nu finns att kraftigare minska arbetslösheten. Eftersom vi föreslår också inkomstförstärkningar som är större än de regeringen föreslår, minskas enligt vpk:s förslag också budgetunderskottet i förhållande till innevarande års; vi minskar det inte lika mycket som regeringen — det skall erkännas — men vi får i stället fler arbetstillfällen som resultat. Vi tror att det är den vägen man måste gå för att långsiktigt lösa problemen. Genom våra förslag till inkomstförstärkningar, som också har en rättvis fördelningsprofil, får vi möjlighet att föreslå reformer som gynnar dem som har det svårast.

för en fyrapersonersfamilj. Vi vill vidare ha till stånd förbättringar inom sjukförsäkringssystemet, vi vill ha mer pengar till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, en förbättring av bostadsbidragen och ökade satsningar inom kultur, trafikpolitik och skola. Vi föreslår också utarbetande av ett samhälleligt industriprogram som kan hejda, och helst också vända, den nedåtgående trenden för industrisysselsättningen och ett program för att utveckla den gemensamma sektorn och skapa nya arbetstillfällen inom denna. Vi anser att ett sådant program borde kunna läggas fram till den 1 januari nästa år. Det skulle belasta årets budget med ungefär 2 miljarder kronor. Men för att förverkliga målsättningar om arbete och om en rätttvis fördelningspolitik på lång sikt där de som har det mycket gott ställt får avstå en del för dem som är sämre lottade, och för att förverkliga en arbetsskapande politik som på lång sikt kan lösa upp de ekonomiska knutarna krävs en maktförskjutning till storfinansens nackdel. För att skapa en sådan politik krävs att kapitalisternas makt i affärsbankerna, försäkringsbolagen, investmentbolagen och stiftelserna angrips. Nationaliseringar av affärsbanker och finansinstitut måste ske. Löntagarfonderna måste byggas ut, demokratiseras och förändras så att de kan användas i en strategi mot storfinansens kontroll över näringsliv och investeringar. En sådan politik är naturligtvis helt omöjlig om de borgerliga får komma tillbaka i regeringsställning. Men den är förmodligen omöjlig också om inte socialdemokraterna tar sitt förnuft till fånga och anknyter sin politik till kända ideal ur arbetarrörelsens hundraåriga kamp för ett bättre samhälle. Den allt aggressivare högern — företrädd främst av moderaterna — har ju lovat att efter en valseger rivstarta med ett stort sparprogram. Dessa attacker kommer att rikta sig mot allt kollektivt och samhälleligt organiserat och måste mötas med en klar och tydlig vänsterpolitik. Man skall vara medveten om att dagens högerkrafter inte är nöjda med de guldår som varit och den positiva utveckling för den svenska kapitalismen som ägt rum de senaste åren. Ledande företrädare för näringslivet har ju sagt att man skall göra 1980-talet till kapitalismens decennium. Om man tittar igenom de moderata ekonomisk-politiska motionerna finner man att där löper en blå tråd som förväntas få fullt genomslag om de borgerliga partierna erövrar regeringsmakten efter höstens val. I deras ekonomiska förslag finns hårda angrepp på nästan allt som byggts upp under år av kamp mot mäktiga kapitalintressen. Förbättringar som arbetarrörelsen kämpat sig till trots den kapitalistiska maktutövningen kommer att hotas i grunden.

Dessa våldsamma angrepp på samhället och de enskildas levnadsvillkor innebär att utvecklingen tvingas tillbaka till en tid, då enskilda kapitalägare i ännu högre grad än nu kunde härska och besluta i de enskildas och samhällets angelägenheter. Om det gemensamma raseras, ställs den enskilde individen ännu mer ensam och utlämnad — tvärt emot den moderata propagandan. Fru talman! Mot detta behövs en radikal vänsterpolitik. Arbetarrörelsen har ett ansvar för att en antikapitalistisk politik utformas. Det krävs en politik riktad mot storfinans och borgerlighet, om arbetarrörelsen skall kunna behålla det politiska initiativet och leda utvecklingen åt rätt håll. Socialdemokratin har ett stort ansvar för att en sådan politik genomförs. Men inför nästa lågkonjunktur och inför de kapitalistiska kriser som vi vet kommer går det inte längre att surfa på en våg av högkonjunktur eller att underlätta storfinansens strävanden. Då behövs ingrepp mot kapitalismen. Sådana står vänsterpartiet kommunisterna för.